Herr talman! Det är riktigt att dessa förhållanden kanske inte är speciella för Jämtland. Men jag vill understryka att turismen är en basnäring för oss — vi har ju ingen industri. Visserligen har vagnkapaciteten fördubblats under 1979 och 1980. Men samtidigt har det också skett en utbyggnad på turistområdet. Och jag tycker att det rimligtvis borde ligga i samhällets intresse att SJ med sin planering ligger i takt med andra samhällssektorer, så att man kan få ut maximal nytta. Jag tror också att SJ bör satsa mer på samarbete med andra transportföretag och med andra näringar som är lika beroende av transporterna som denna näring är.

Herr talman! Inger Josefsson har frågat mig om jag är beredd vidta åtgärder så att utredningsarbetet angående bandelen Falköping-Ulricehamn+-Landeryd fullföljs i enlighet med tidigare gjorda uttalanden. Genom 1979 års trafikpolitiska beslut har riksdagen bl.a. lagt fast en handläggningsordning vid nedläggningsprövning av persontrafik på trafiksvaga bandelar. Enligt denna handläggningsordning skall länshuvudmännen redovisa alternativa trafiklösningar och ta ställning till frågan om den framtida trafikeringen. I övrigt skall ärendena beredas av transportrådet. bandelen Falköping-Landeryd till transportrådet för beredning. 7 december 1982 Jag är av den uppfattningen att vi skall hålla oss till den handläggnings

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. delen Falköping Men jag är inte nöjd. Jag hade hoppats på ett mer positivt svar om att Ulricehamn-Lanutredningsarbetet skulle återupptas. deryd Nu har transportrådet i samarbete med länstrafikens huvudmän fått i uppdrag att utreda frågan om nedläggning av bandelen Falköping-Ulricehamn+-Landeryd. Företrädare för de fem kommunerna Falköping, Ulricehamn, Tranemo, Gislaved och Hylte känner sig missnöjda med att de har fråntagits det utredningsuppdrag de hade tillsammans med företrädare för departementet, ett utredningsuppdrag som två tidigare kommunikationsministrar ställt sig välvilliga till. I kommunerna fick man inte ens veta vad som planerades förrän man fick regeringsbeslutet i sin hand. Risken med transportrådet anser vi i kommunerna vara att man där bara utreder frågan om ersättningstrafik men inte intresserar sig för underlaget för trafiken. I transportrådet ägnar man sig enbart åt persontrafiken och bryr sig inte om godstrafiken, varför kostnadsbilden blir en helt annan, och då talar ju allt för landsvägsbuss. I de fem kommuner jag nämnde nyss anser man att bandelen är något av en livsnerv. I och med att kostnaderna för drivmedel har ökat väsentligt blir det allt angelägnare att det finns en fungerande kollektivtrafik. Också för gymnasieskolan i Ulricehamn är det mycket angeläget att vi får ha kvar bandelen Falköping-Ulricehamn-Landeryd. Tranemo kommun är upptagningsområde även för gymnasieskolan i Ulricehamn. Skulle järnvägen i fråga läggas ned är det sannolikt att gymnasieskolan förlorar en stor del av det hundratal elever som nu kommer från Tranemo. Dessa elever skulle föredra att i stället ta landsvägsbuss till gymnasieskolan i Gislaved. Landsvägsförbindelsen Tranemo-Gislaved är betydligt bättre och kortare än den mellan Tranemo och Ulricehamn. Minskar elevunderlaget för gymnasieskolan i Ulricehamn är det stor risk för att vissa gymnasielinjer kommer att dras in, och det är ju särskilt olyckligt i tider med en sviktande arbetsmarknad. Jag anser att bandelen Falköping-Ulricehamn-Landeryd torde kunna användas för godsbefordran i långt större utsträckning än vad som nu sker, om banan får en nödvändig upprustning och om godstrafiken från norra och mellersta Sverige och omvänt dirigeras via nämnda bandel. Vad företrädarna för nämnda kommuner nu önskar är att den nedlagda utredningen återupptas. Man vill inte ge upp förrän man har fått fram ett rikhaltigt siffermaterial för och emot. Visar det sig trots allt att bandelen inte har någon chans att få vara kvar och bli upprustad, utan man föreslår 151 nedläggning, då möter vi det förslaget med nya krav på bättre vägar och höjd standard på busskommunikationerna.

Herr talman! När den här frågan aktualiserades i departementet 1980, fanns det inte några huvudmän i något av de berörda länen. Den längsta bandelen ligger i Älvsborgs län, och där skulle det dröja över två år innan man hade någon huvudman. Jag kan förstå att man på departementet då sökte finna en möjlighet att tillsammans med kommunerna reda ut vissa frågor om bandelens framtida trafikering. Arbetet inom den informella gruppen har emellertid av olika skäl inte lett fram till något konkret resultat, och samtidigt har huvudmännen tagit över ansvaret för den lokala och regionala trafiken i Jönköpings och Skaraborgs län. I Älvsborgs län, som är det tunga länet i det här sammanhanget, har en huvudman nu utsetts som kommer att ta över ansvaret för trafiken fr.o.m. den 1 juli 1983. Det finns således inte längre någon möjlighet att förbigå huvudmännen på det sätt som kommunerna vill. Det är också angeläget att vi följer den handläggningsordning som riksdagen har fastställt. Jag tror att vi med full tillförsikt kan lita på att transportrådet och huvudmännen utreder dessa frågor med stor sakkunskap. Självfallet kommer de handlingar som redan tidigare har utarbetats att beaktas i samband med att transportrådet bereder frågan. Beträffande frågan om godstrafiken vill jag säga att det enligt regeringsbeslutet inte finns något hinder för att transportrådet också behandlar den i samband med utredningen om banans framtid.
Herr talman! Kommunikationsministern kanske inte känner till att det är på grund av sjukdom som utredningen inte har kunnat arbeta så som det var planerat. Jag tycker att kommunikationsministern skall medverka till att man tar till vara den resurs som finns ute i våra kommuner i form av det intresse och engagemang man känner för de här frågorna. Människors vilja att lösa problem och att presentera kreativa förslag är en tillgång för vårt land, och den bör tillvaratas.

Herr talman! Mot bakgrund av regeringens nyligen fattade beslut om undervisning och betygsättning i orienteringsämnen i grundskolan har Barbro Sandberg frågat mig om jag avser att medverka till att fortbildning anordnas för lärare så att intentionerna i 1980 års läroplan för grundskolan kan fullföljas. Vidare har Per Unckel frågat mig varför det tar så lång tid att ta bort blockbetygen i grundskolan. Larz Johansson har slutligen frågat mig vilken uppfattning regeringen har när det gäller blockbetygen. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. I ett svar på en interpellation och en fråga den 26 oktober 1982 redogjorde jag för mitt principiella synsätt på hur arbetet i orienteringsämnen i grundskolan bör bedrivas och vad som bör gälla i fråga om betygsättning i dessa ämnen. Regeringen har den 25 november, på grundval av de principer jag redovisade i mitt svar, utfärdat en förordning med provisoriska bestämmelser om undervisning och betygsättning i orienteringsämnen på grundskolans högstadium. Beslutet innebär att betyg skall sättas efter hur undervisningen har varit anordnad. Har undervisningen varit ämnesuppdelad skall eleverna ha enbart ämnesbetyg, har den varit ämnesövergripande skall de ha sammanfattningsbetyg. Principiellt har jag uppfattningen att man inte bör ändra i betygssystemet under pågående termin. Denna uppfattning har jag givit uttryck för i massmedierna. När emellertid lärar-, elevoch föräldraorganisationerna förklarat att de inte har något emot sådana ändringar, har regeringen valt att bortse från de principiella betänkligheterna så att beslutet får gälla redan för den betygsättning som sker innevarande termin. Samtidigt som förordningen utfärdades uppdrog regeringen åt skolöverstyrelsen att, i enlighet med vad jag redovisade i mitt förra svar, vidta åtgärder för att stimulera en förändring av arbetssättet i orienteringsämnen i ämnesövergripande riktning. Jag utgår från att SÖ vid fullgörandet av detta uppdrag även kommer att överväga behovet av fortbildningsinsatser. Regeringens beslut har fattats så snabbt som det har varit praktiskt möjligt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Anledningen till att jag har ställt frågan är att jag tycker att betygsdebatten är felaktig. Enligt min uppfattning är det inte hur betygen skall sättas som skall diskuteras utan hur undervisningen bedrivs. Betygen är en följd av undervisningen, och enligt Lgr 80 skall vi se samhällsorienterande och naturorienterande ämnen som ämnesblock. Det har vi vetat om sedan läroplanen antogs. Jag citerar ur propositionen: ”Internationella studier har framhävt betydelsen av att naturvetenskap och teknik behandlas som en enhet vid undervisningen. Denna enhet måste framstå tydligt för eleverna både i början och vid slutet av ett avsnitt.” Litet längre fram står: ”Denna inriktning bör betyda en orientering bort från traditionellt upplagt stoff i främst fysik och kemi.” Detta gäller också för de samhällsorienterande ämnena. Kursplanerna är inte heller uppdelade på de olika ämnena utan gäller för resp. SO och NO-ämne. Uppdelningen av huvudmomenten följer i båda kursplanerna modellen: människor — människors omgivning — människors verksamhet. Det är därför endast delvis möjligt att hänföra olika huvudmoment till de traditionella ämnesgränserna. Med tanke på de reaktioner vi har upplevt brister det uppenbarligen i samarbetet mellan lärarna, varför fortbildningen måste intensifieras.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret på min fråga. För en regering som gärna vill berömma sig av handlingskraft och målmedvetenhet är hanteringen av blockbetygen inte direkt något att yvas över. En särskilt orättfärdig betygsättning höll så när på att drabba en hel årskull elever alldeles i onödan. Än har det varit teknisk-administrativa bekymmer att expediera ett beslut som fått tjäna som ursäkt. Än har det handlat om påstådd hänsyn till den pågående undervisningen. Det sista är, herr talman, f. ö. ett lustigt argument. Om undervisningen i dag inte sker integrerat — vilket regeringen ju medger — är det väl inte särskilt hänsynsfullt att tillåta att blockbetyg sätts, som inte alls svarar mot undervisningens uppläggning. Nu blir det emellertid som elever, föräldrar och lärare begärt. Sent omsider. Att regeringen i förhållande till riksdagen aldrig varit bunden av någon tanke att blockbetyg måste införas, har regeringsbesluten den nu gångna hösten givit tydliga besked om. Det är bra att detta med sådant eftertryck klarlagts. Oredan sedan i våras bär resp. regeringar ensamma ansvaret för. Men därmed är, herr talman, inte blockbetygsdebatten slut. Regeringen vill för sin del integrera orienteringsämnena så långt att blockbetyg blir självklara och naturliga. Att regeringen nu avskaffat blockbetygen är alltså högst tillfälligt och har skett med en stor suck av beklagande. Oklart är också om regeringen på bred front, medvetet eller omedvetet, nu har introducerat ett system som till sina konsekvenser åtskilligt liknar det som det olyckliga regeringsbeslutet från den 2 september skulle ha åstadkommit, nämligen ett system där det blir regel att elever med olika betygsättning jämförs med varandra. Betygsättningen skall ju enligt regeringen anpassas efter undervisningens uppläggning. Och denna kommer förvisso att skifta åtskilligt från en skola till en annan. Vi moderater, herr talman, är för samarbete över de traditionella ämnesgränserna och för att lärare som vill och har fallenhet för det samverkar i arbetslag. Men ämnena skall alltjämt vara fullt urskiljbara. Betyg skall ges i varje ämne för sig. Skälet till vårt fasthållande vid de enskilda ämnena är ytterst att vi vill behålla kvaliteten i undervisningen. Den totala integration regeringen vill åstadkomma förutsätter i realiteten lärare som täcker hela ämnesgruppen. Det är sådana lärare som lärarutbildningsutredningen såg som sina ideal — lärare som kan litet om allting men inte tillräckligt om något. Om regeringen nu, som utlovats, går i författning om att ändra lärarutbildningen i denna riktning är det därför inte mer än konsekvent. Urholkningen av betygssystemet förenas därmed med en urholkning av kvalitetskravet.

Herr talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är de tvärsäkra uttalanden som skolministern gjorde så sent som dagen innan regeringen fattade sitt senaste beslut i fråga om sammanfattningsbetyg. Innebörden i de uttalandena var att det var helt omöjligt att fatta ett sådant beslut som det regeringen nu har fattat. Betyg, sade skolministern, är ingenting man sätter en viss dag i december utan de är resultatet av en hel termins arbete. Endera uppfattningen är således felaktig. Jag hade hoppats att med min fråga få besked om vilken. Men frågan kvarstår: Är det skolministern eller regeringen som har fel? Skolministern upprepar i sitt svar sin mycket enkla och, kan det tyckas, bestickande tes: Har undervisningen varit ämnesuppdelad skall eleverna ha enbart ämnesbetyg, har den varit ämnesövergripande skall de ha sammanfattningsbetyg. Det här synsättet är nog dess värre litet väl enkelt. Att förändra arbetssättet i skolan är en process som ibland tar ganska lång tid. Så också i detta fall. I många skolor har denna process startat tidigt, ibland långt före läroplansbeslutet. I andra åter är processen en följd av den information, den utbildning och de utvecklingsinsatser som har skett under tiden från läroplansbeslutet fram till nu. I en del skolor har den startat först nu när den nya läroplanen är i bruk. Min följdfråga till skolministern blir därför: Hur skall man sätta betyg i de skolor där man kommit låt oss säga halvvägs i denna utveckling, med varken en traditionellt ämnesuppdelad undervisning enligt den gamla läroplanen eller en ämnesövergripande undervisning enligt Lgr 80? Jag försäkrar skolministern att många lärare och skolledare med spänning ser fram mot svaret på den frågan.
Herr talman! Barbro Sandberg är till freds med svaret, och jag noterar det med tacksamhet. Hon ställer emellertid frågan hur fortbildningen skall anordnas. Det bör naturligtvis komma an på kommunerna att avgöra det. När det gäller betygsättningsfrågorna, som Per Unckel och Larz Johansson tar upp, vill jag göra en ytterligare kort kommentar. Per Unckel hänvisar till mitt uttalande innan vi fattade beslutet där jag sade att jag inte såg någon möjlighet att gå in och ändra det beslut som hade aviserats. Men jag sade faktiskt inte ”med hänsyn till pågående undervisning”. Jag sade att det rimligen borde vara så att de elever som börjar en undervisning skall veta på vilka premisser betygen sätts. Jag såg alltså inga möjligheter för mig att föreslå en förändring under löpande termin. Jag såg mig inte heller ha möjlighet att gå ut till fackliga organisationer och begära att de skulle göra avkall på principer som elevfacken och facken för de anställda i skolorna möjligen skulle vara angelägna att upprätthålla. Men när de på eget initiativ säger att de inte tycker att det gör någonting om regeringen under pågående termin ändrar betygsättningsprinciperna, fanns det självfallet ingen anledning för mig att stå fast vid att det inte skulle gå att göra det. Det var avgörande. Då kunde jag omedelbart ändra förslaget och avskaffa det för eleverna djupt otillfredsställande beslut som tidigare hade fattats. Skillnaden i betygssystemen kvarstår, säger Per Unckel. Och det gör den. Det system som nu gäller är det system som under moderat tystnad har gällt sedan början av 1970-talet.
Herr talman! Skolministerns bekymmer i blockbetygsdebatten är att han å ena sidan vill ha ett utbildningsväsende där blockbetyg är naturliga och självklara. Men å andra sidan är han nu tillbakapressad och tvingas medge att blockbetyg nog ändå inte bör ges för tillfället. Nu hänvisar skolministern till att vi är tillbaka i ett system som har använts sedan början av 1970-talet. Nej, det är faktiskt inte riktigt så. Det är sant att det har funnits en möjlighet att ge sammanfattningsbetyg sedan början av 1970-talet. Men det har inte funnits en regering som medvetet har velat driva utvecklingen i riktning mot att blockbetyg skall komma till så vidsträckt användning som möjligt. Skolministern hävdar nu att han fattade sitt beslut så snart elev-, läraroch föräldraorganisationer sagt ja. Skolministern gick på traditionellt socialdemokratiskt maner till organisationerna och frågade: Vad tycker ni? Därefter konstaterar han: Då tycker väl regeringen likadant. Hade det inte varit bättre, skolministern, att från början ha sagt sig att för innevarande termin kolliderar två principer? Den ena principen är att eleverna skall ha rätt att veta på vilka betygspremisser de bedriver sina studier. Den andra principen är att vi har en orättvisa, därför att integrationen inte har skett och blockbetyg därmed skulle kunna komma att ges med en utgångspunkt i Nr 42 undervisningen som faktiskt inte stämmer. I valet mellan dessa båda principer som kolliderar väljer moderaterna tveklöst att säga att det är rättvisan gentemot eleverna, hänsynen till att undervisningen inte har varit sådan som blockbetygsteoretikerna förutsätter, som skulle ha satts i första rummet. Det borde, herr talman, skolministern litet snabbare än under den oändliga tid det tog för honom att fatta sitt beslut också ha kunnat komma fram till.
Herr talman! Det går inte att med bibehållen trovärdighet först påstå att en åtgärd är omöjlig att genomföra för att sedan dagen därpå fatta ett beslut om att genomföra just den åtgärden. Den sortens ordlekar kan man eventuellt ägna sig åt om man håller presskonferens om ubåtar men inte när det gäller en så påtaglig fråga som betygsättningen. Om skolministern hade fel i sak är det illavarslande. Om han hade rätt och blev överkörd av regeringen i övrigt är det än mer illavarslande inför framtiden. Det är riktigt, som skolministern sade, att vi i en hel del skolor har en integrerad undervisning sedan lång tid tillbaka. Det pekade jag också på i mitt tidigare inlägg. Men jag fick inte tillstymmelsen till svar på min fråga hur man gör i de skolor där man har hunnit ungefär halvvägs med den här integrationen och har en undervisning som varken liknar den i Lgr 69 eller den som fullt ut skall gälla enligt den nya läroplanen. Vilken typ av betyg skall man sätta i de skolorna? Vilken typ av betyg skall man sätta i skolor där man t.ex. har integrerat ett par av orienteringsämnena i ett block men inte de andra? Det är den sortens frågor som skolministern måste svara på.
Herr talman! På Larz Johanssons fråga — jag hann inte ta upp den i min första replik — om betygsättningen i de fall där integreringen inte är fullföljd vill jag svara att betygen självfallet får sättas på samma sätt som har gällt under perioden från 1970-talets början — skolan får bedöma den lämpliga formen för betygsättning. Det är ingen dramatik i det. Både Per Unckel och Larz Johansson talade om den oändliga tid som det skulle ha tagit för regeringen att ta ställning i blockbetygsfrågan. Jag vill påpeka att det faktiskt inte har tagit en oändlig tid. Vi gick in i regeringen den 8 oktober, och jag uttalade samma dag att jag avsåg att förändra detta system. Och jag såg till att vi kunde göra det på de premisser som då gällde. Den princip som jag talar om är inte principen för betygsättning; den princip som jag vill respektera är den att en regering inte lämpligen bör ta initiativ till att under pågående termin ändra ett betygssystem. Jag tycker det är en rimlig regel. Men om de olika organisationer som företräder de i skolan arbetande, både anställda och elever, inte anser sig ha något att invända mot sådana förändringar, ser jag inget hinder för att vidta en önskvärd och nödvändig förändring. Men jag kan inte se något skäl till att jag skall ta 157 initiativ till den, eftersom det kan få en viss prejudicerande verkan också på andra områden.
Herr talman! Skolministern säger att det är ingen dramatik i detta, att systemet är likadant som tidigare, att skolan själv kan bedöma detta. Den väsentliga skillnaden är att regeringen genom sitt agerande har givit uttryck för en uppfattning som nu sprider sig och som har spritts inte minst i massmedia, att blockbetygen nu är avskaffade. Frågan är nu vad skolministern tänker göra för att jäva det påståendet.
Herr talman! Det skall sägas till regeringens försvar att den åtminstone inte har hävdat att riksdagsbeslut har förbjudit dem att vidta de nödvändiga åtgärderna. Men det är så långt jag vill sträcka mig i fråga om erkännanden. Bengt Göransson hävdar att om inte organisationerna säger ja till att avskaffa blockbetygen för innevarande termin, är regeringens ståndpunkt den att då skall den uppenbara orättvisa som ligger däri att man blir betygsatt med utgångspunkt i en undervisningsuppläggning som man inte har bibehållas. Men, Bengt Göransson, det är väl ändå regeringens skyldighet att självständigt bedöma det korrekta och riktiga i en åtgärd som denna? Det är nog väl, herr talman, att vi har alerta elever i samhället som är beredda att skrika till när uppenbara orättvisor begås. För det är tydligt att regeringen behöver människor som ofta talar om vad den bör göra när den inte inser det själv.
Herr talman! Av Larz Johanssons senaste inlägg kan jag bara dra en slutsats. Han var, om jag är rätt underrättad, sakkunnig i utbildningsdepartementet hos den skolminister som tog det fullkomligt bisarra beslutet den 2 september vilket gav upphov till hela denna kalabalik. Min slutsats är att Larz Johansson uppenbarligen inte varit en av skolministerns rådgivare vid det tillfället. Det är jag glad över. Jag hoppas han är det också.

Herr talman! Catarina Rönnung har frågat mig om jag avser att vidta omedelbara åtgärder, t.ex. obligatorisk förhandsgranskning, för att stävja våldet i videofilmerna. videogram med särskilt grovt våldsinnehåll, dels till barn under 15 år av filmer och videogram med våldsinslag. Förbuden gäller inte filmer som statens biografbyrå har godkänt eller videogram med samma innehåll. Lagen gäller inte för offentliga förevisningar av biograffilm eller för sändningar i TV: Den ursprungliga avsikten var att lagen skulle träda i kraft den 1 juli 1981. Genom att moderata samlingspartiet i riksdagen utnyttjade möjligheten att uppskjuta avgörandet i tolv månader trädde emellertid den bestämmelse som gäller filmer och videogram med extrema våldsskildringar i kraft först den 1 augusti i år. I sin helhet har lagen alltså inte gällt i mer än fyra månader. F.n. pågår förundersökningar angående brott mot lagen på minst nio orter. Ett femtiotal olika videofilmer har tagits i beslag. Det är troligt att lagen redan under den tid den har varit i kraft har lett till en viss självsanering i branschen. Det är dock inte möjligt att med någon säkerhet uttala sig om vilka effekter den nya lagen har förrän några mål enligt lagen har prövats av domstol. Först om det skulle visa sig att den införda lagstiftningen är otillräcklig finns det anledning att aktualisera andra rättsliga åtgärder. Jag vill erinra om att frågor om förhandsgranskning av filmer och videogram behandlas av yttrandefrihetsutredningen, vars betänkande väntas under nästa år.

Herr talman! Jag delar Catarina Rönnungs uppfattning att videoområdet behöver ägnas uppmärksamhet. Jag är emellertid inte beredd att förklara att en lag, som har varit i kraft bara fyra månader, utan vidare skall sägas vara onyttig eller dålig. Den bör få någon tid på sig, innan vi bedömer om den har kunnat sanera den marknad som den är till för att sanera. I det sammanhanget vill jag gärna understryka vikten av att föräldrar och andra som har anledning och möjlighet att följa videomarknaden också utnyttjar lagen genom att anmäla de överträdelser som man faktiskt ser. Det är en moralisk och medborgerlig plikt att anmäla sådant som är förbjudet. Lagen gäller inte bara för dem som bryter mot lagen utan även de andra. Catarina Rönnung har rätt i att tekniken avgör om granskning skall ske eller ej. Men man bör komma ihåg att den som för barn visar en ocensurerad film, som innehåller sådana moment att den skulle ha blivit barnförbjuden, kan fällas enligt nuvarande lag. Jag tycker alltså att vi t. v. kan vara till freds med att vi har ett instrument med vars hjälp vi kan ingripa på denna marknad.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

Vad Jan-Erik Wikström har anfört i sin fråga utgör påstående om att någon eller några i regeringskansliet har bedrivit efterforskning i strid med 3 kap. 4§ första meningen tryckfrihetsförordningen, för vilket brott stadgas böter eller fängelse i högst ett år. Om Jan-Erik Wikström verkligen har något underlag för detta påstående, förutsätter jag att han anger detta i vederbörlig ordning.

Herr talman! I dagspressen har uppgifter cirkulerat om att den nya socialdemokratiska regeringen har ägnat sig åt att jaga ”läckor” i regeringskansliet. Det var mot bakgrund av dessa uppgifter som jag ställde min fråga till justitieministern. Hans svar, för vilket jag väl får tacka, är entydigt. Yttrandefriheten och meddelarskyddet omfattar också tjänstemän i regeringskansliet. En angelägen uppgift för varje justitieminister är att värna om yttrandefriheten och meddelarskyddet. När journalister, inte minst de som arbetar i detta hus, upplever att tjänstemän i kanslihuset blivit rädda för kontakter med medierna, är det hög tid att påminna om att yttrandefriheten faktiskt omfattar alla, hur obekvämt det än kan vara. Sex år av påtaglig öppenhet i regeringsarbetet kunde förvisso vara påfrestande ibland. Det var inte precis någon tystnadens konformism som under de åren bredde ut sig över landet. Ingen journalist klagade under den perioden på att folk var rädda för att tala med tidningarna, men efter den nya regeringens tillträde har en förändring skett, och det är uppgifter om det som har förekommit i pressen. Jag tolkar justitieministerns svar som ett besked om att tjänstemännen i kanslihuset kan känna sig förvissade om att meddelarskyddet skall respekteras.

Herr talman! Jag har i svaret gjort ett par rättsliga klarlägganden, det första något kortfattat som svar på Jan-Erik Wikströms fråga. Det andra klarläggandet har Jan-Erik Wikström inte begärt, men det kan ju vara till nytta ändå. I sakfrågan vill jag säga att det mig veterligen inte har förekommit någon jakt på ”läckor” i regeringskansliet. Men av yttrandefriheten och meddelarskyddet följer inte att tjänstemännen har någon skyldighet att yttra sig. Tvärtom är det så att tjänstemännen själva får bedöma om det är önskvärt eller försvarligt att yttra sig. Det ligger i sakens natur att ett öppet och förtroendefullt samarbete i regeringskansliet, liksom på andra arbetsplatser, många gånger förutsätter att uppgifter inte sprids eller att man i varje fall väljer tidpunkten då man vill sprida uppgiften. Den omständigheten att en tjänsteman inte lämnar ut en uppgift till en tidning skall alltså inte tolkas så att någon har förbjudit honom att lämna uppgiften, utan det kan bero på att han själv har valt att inte lämna ut uppgiften.
Herr talman! Jag vet inte till vilka det senaste inlägget var riktat, om det var riktat till riksdagsjournalisterna — det här är ju självklarheter. Men kan justitieministern förklara hur det kan komma sig att samma tjänstemän som under sex år inte har klagat över detta plötsligt till journalister, som arbetar bl.a. i detta hus, klagar över att en sådan jakt pågår? Jag kan ju inte begära att justitieministern skall ge sig in på en granskning av detta. Det är inte det jag är ute efter. Jag är ute efter att justitieministern skall fullgöra sin plikt att klargöra att sådan jakt inte får förekomma. I samma stund som den upphör, upphör också klagomålen hos journalisterna.
Herr talman! Om påståenden av detta slag har lämnats av tjänstemän i kanslihuset till pressens representanter, skulle jag vara tacksam om de vände sig till mig. Jag har klargjort att någon jakt efter ”läckor” inom regeringskansliet inte får förekomma. Det är fastslaget, och det är både regeringens och tjänstemännens uppfattning. Skulle det förekomma någonting av detta slag, bör dessa tjänstemän vända sig till sin departementschef eller till mig.
Herr talman! Jag är glad att jag har gett justitieministern anledning att deklarera detta. När några av våra stora tidningar har haft artiklar om detta har det inte kommit något sådant påpekande. Jag är säker på att många med tillfredsställelse kommer att läsa vad justitieministern har sagt i kammaren

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag är inte riktigt nöjd. Anita Gradin redogör för praxis. Jag har närmast frågat om ministern är beredd att ändra denna praxis. I den utsatta situation som nyanlända flyktingar befinner sig i har kontinuitet i undervisningen ett stort värde. Många flyktingar och grupper av flyktingar i det studieförbund som jag känner bäst till, Medborgarskolan, har haft kurage nog att protestera mot överflyttningarna. Jag har ingen anledning att förmoda att det skulle förhålla sig annorlunda i andra berörda studieförbund. Det är naturligtvis helt oacceptabelt för såväl studieförbund Nr 42 som flyktingar med den påtryckning, man skulle nästan kunna säga utpressning, som förekommit och fortfarande förekommer mot flyktingar i enskild inkvartering. De som inte flyttar över till de två kontrakterade studieförbunden ABF och TBV riskerar att mista studiebidrag från länsarbetsnämndens flyktingdetalj, om de inte i undantagsfall, som Anita Gradin påpekade, får gå kvar i det studieförbund där de påbörjat sina studier. Den osäkerhet om hur svenskundervisningen för invandrare skall vandrare : e : : j ? SS z organiseras i framtiden som olika studieanordnare känner blir inte mindre av att länsarbetsnämnden vidtar så märkliga åtgärder. Någon proposition med anledning av SFI-utredningen har ännu inte aviserats. En ny termin närmar sig. Studieförbunden måste få besked om hur de skall förfara. Skall de lojalt annonsera sina cirklar, påbörja undervisningen och sedan få uppläggningen spräckt av länsarbetsnämnden? Med andra ord: Kommer länsarbetsnämnden att förnya kontrakten med ABF och TBV och endast med dessa studieförbund? Det är en fråga som berör såväl arbetsmarknadsdepartementet som utbildningsdepartementet. Jag vill till Anita Gradin ställa följdfrågan om hon är villig att ta sådana initiativ att alla studieförbund som erbjuder svenskundervisning för invandrare får möjligheter att verka på lika villkor.

Herr talman! För inte så länge sedan gjorde jag ett studiebesök vid länsarbetsnämnden i Malmö. Jag kunde då konstatera att man där, dess bättre, inte går till väga på samma sätt som i Stockholm. I Malmö förekom det att flyktingar i enskild inkvartering i många fall fick gå kvar i undervisningen vid de studieförbund där de hade börjat studera. Jag har i tidningarna sett uttalanden från representanter för arbetsmark 164 nadsdepartementet med den innebörden att studieförbunden inte anordnar svenskkurser för invandrare på grund av den osäkerhet som nu föreligger medan vi väntar på propositionen om svenskundervisning för invandrare. Mitt bestämda intryck är emellertid att samtliga studieförbund som fortfarande har denna uppgift gör allt för att klara av denna undervisning åt staten — de har ju också hundraprocentig ersättning för det. Det vore underligt annars, då de har överkapacitet i fråga om administrationspersonal, lärare och lokaler. Det ligger i deras intresse att övergången till ett nytt system — vilket det än blir — görs så mjuk som möjligt. Det blir en mjuk övergång, om studieförbunden får fortsätta att använda sig av den tillgång på lärare, lokaler och administrativ personal som finns.

Herr talman! Det är förvånande att Anita Gradin inte omedelbart ansett sig kunna rätta till ett så flagrant missförhållande som det som det här är fråga om. Jag får hoppas att den proposition vi båda nämnt och som vi vet en hel del om så småningom kommer att bli färdig. Då löser sig problemet av sig självt.

Herr talman! Jag ber först att få tacka för svaret på mina frågor. Jag måste säga att jag i stora stycken finner svaret glädjande. Alla meningsfulla uppgifter både inom och utom det betalda arbetslivet måste beaktas. Det gäller inte minst i en tid när ekonomi och arbetsmarknad stagnerar. Därför är det allvarligt när s.k. traditionella kvinnosysslor, oavsett om de utförs av kvinnor eller män, förringas. Att ta hand om varandra är kanske vår viktigaste uppgift. Mina frågor grundade sig på en tidningsintervju, där statsrådet säger: Kvinnorna är väl medvetna om sin rätt till arbete och rätt till barnomsorg. Detta uttalande visar två saker. Dels visar det att statsrådet anser att vård av egna barn inte är arbete, dels att barnomsorg är en kvinnans rättighet. Men är det inte så att det är barnen som har rätt till barnomsorg — inte kvinnorna? Isitt svar här i kammaren säger statsrådet att målet är tryggad vård för dem som behöver den — utan motsatsställning mellan hemvård och institutionsvård. Jag är nöjd med det svaret men måste ställa frågan: Tar statsrådet avstånd från det av mig nyss återgivna uttalandet? I tidningsartikeln står det vidare att statsrådet Gradin sagt att ”vi upplever det som ett hot när exempelvis en del landsting talar om att ytterligare 5 000 gamla skall skötas hemma”. Jag vet att många gamla ser det som ett hot att inte kunna vara hemma i brist på viss tillsyn och service. Jag kan helt instämma i det svar som jag nu fått att de som behöver vård och omsorg skall ha tillgång till sådana i olika former. Jag hoppas att detta och inte utmanande uttalanden i pressen är regeringens politik. Jag undrar om det inte vore bättre att vara litet varsam med orden. Frågan om full behovstäckning av institutionsomsorg beror väsentligen på två faktorer: dels, som statsrådet själv framhåller, våra ekonomiska resurser, dels behovsutvecklingen, beroende på tillgängliga alternativ. Ett kraftigt samhällsstöd till institutioner men ekonomiska problem för dem som tar ett eget omsorgsansvar driver naturligtvis upp behovet av institutionsvård. Går det då någonsin att täcka det?

Herr talman! För att undvika varje missförstånd vill jag gärna säga att när det gäller kvinnornas rätt till plats på arbetsmarknaden är vi fullständigt överens. Det är naturligtvis en rättighet som vi alla bör kämpa för. Jag vill emellertid ta upp den sista frågan som jag ställde och som fortfarande är obesvarad: Hur skall vi kunna klara av jämlikhet och jämställdhet i familjepolitiken, så länge endast en del får sin omsorg på institution? Jag vill gärna be statsrådet fundera över dessa problem.

I dessa båda fall föreligger det stora ojämlikheter och ojämställdheter.

Herr talman! Det må visserligen vara sant att 80 96 av småbarnsföräldrarna finns i arbetskraften. Det är en betydligt mindre andel av barnen som har s.k. institutionsomsorg, men det är en stor del av resurserna som går åt till detta.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

Det blev också så småningom majoritetens beslut, och sedan 1976 har jämställdhetskommittén verkat. Alla riksdagspartier har varit representerade i denna. Utan tvivel har den verksamhet som bedrivits inom kommittén varit värdefull och framgångsrik. Det goda resultatet beror, tror jag, i stor utsträckning på att vi har kunnat arbeta över partigränserna. Samarbete i stället för konfrontation är något som f. ö. ligger i linje med kvinnors synsätt. Därför vore det synnerligen olyckligt om den fina grund som jämställdhetskommittén lagt för en samverkan på det här området nu skulle spolieras. Det är mot den bakgrunden som jag frågat om andra partier skulle undandras inflytande och medverkan. Jag är ganska tveksam om vad svaret egentligen innebär. När det gäller jämställdhetsrådet så finns ju detta redan, och det utesluter ingalunda andra partiers medverkan i jämställdhetskommittén. Utvidgningen, som det talas om, till den aktuella mastodontförsamlingen innebär en försvagning av kvinnoorganisationernas möjligheter till information och meningsutbyte. I svaret nämns också den särskilda delegationen för jämställdhetsforskning. Både forskare och politiker skall ingå i denna. Min fråga till statsrådet blir då: Kommer den här delegationen att få en parlamentarisk sammansättning?

Herr talman! Statsrådet råder mig att följa utvecklingen när det gäller jämställdhetsarbetet. Självfallet kommer jag att göra det, eftersom jag har stort intresse för den här frågan. Givetvis är jag medveten om att det ibland kan behövas förändringar av verksamheten för att denna skall bli så effektiv som möjligt. Beträffande min direkta fråga angående forskningsdelegationen vill jag uttrycka min tillfredsställelse över vad statsrådet här säger, att det kommer att bli en parlamentarisk delegation — dvs. att det kommer att ingå representanter som riksdagspartierna utser. Jag ser fram emot detta, och jag tackar ännu en gång för svaret.

Herr talman! Erik Olsson har frågat mig om jag avser att förbättra förutsättningarna för den naturliga reproduktionen av lax och havsöring i de norrländska älvarna. Den oro för laxartens överlevnad som jag kan läsa ut ur Erik Olssons fråga, den delar jag med honom. Jag vill redan från början slå fast att regeringen under de närmaste åren kommer att verka för sådana förbättrade förutsättningar för den naturliga reproduktionen av lax och havsöring som innebär att bestånden bevaras och tillåts öka. Det totala fångstuttaget av lax har ökat under senare år. Vi har under de senaste åren även fått uppleva en mycket tydlig försämring av laxens naturliga reproduktion. Tillgången på lekfisk är nu så liten på många håll, t.ex. i Torne älv, att bestånden kan anses vara hotade. Fiskeristyrelsen, som är den myndighet som närmast har att verka för vården av fiskbestånden, har antagit ett handlingsprogram för beståndsvårdande åtgärder för lax och öring i Östersjön. Åtgärderna innebär bl.a. ytterligare begränsningar i fisket, för att t.ex. öka uppvandringen av lax i våra älvar. Sannolikt kan det också inom kort bli aktuellt att särskilt utreda en rad frågor som är av betydelse för laxens fortbestånd.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret.

I år har man vid fiskodlingarna i Forsmo och Hjälta i Sollefteå endast kommit upp till en tredjedel av det antal avelslaxar som behövs för reproduktionen. Man behöver ca 200 stycken laxhonor men har endast fått 70 stycken i år. Dessutom har denna avelslax varit i mycket dålig kondition. Den har skador framför allt på ryggfenan och i nosen. Man klagar på att havsfisket är orsaken till den dåliga fisktillgången i älvarna. Jag vill påstå att det i Ångermanälven är de fasta fiskredskapen som är orsaken. Det finns enligt en uppgift 91 fasta fiskredskap i älvmynningen, och enligt en annan uppgift skall det finnas 130 stycken och dessutom 30 längre uppströms. Om man räknar med att fångstarmarna är ca 300 meter långa skulle detta innebära att det finns mer än 3 mil garn som hindrar fisken att komma upp i älven. Detta ”finnfällsfiske” bedrivs av fritidsfiskare och är därför okontrollerbart. I Finland äger staten ensam rätt att lämna tillstånd till fiske med fasta redskap. Då staten eftersträvar en begränsning av detta fiske söker man numera vara återhållsam med tillstånden. I Norge är benämningen på dessa fiskredskap kilnot. I fjordarna är det förbjudet att nyttja dessa redskap endast under sommarhalvåret. Däremot har man infört ett generellt förbud för fiske med fasta redskap i älvarna under en tioårsperiod. Herr talman! Jag vill med detta framhålla att det är av största vikt att laxfisken ges större möjligheter att vandra uppåt i älvarna genom att man begränsar fisket med fasta redskap som ligger i älvmynningen och som innebär att fisken inte har möjligheter att komma upp.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till sådana skärpningar av avgasreglerna i Sverige att Världshälsoorganisationens gränsvärden klaras. Frågan ställs mot bakgrund av pressuppgifter om en utredning som bilavgaskommittén beställt. Bilavgaskommittén, som tillsattes år 1977, har i uppdrag att se över den svenska bilavgaspolitiken och föreslå de åtgärder som man anser motiverade av bl.a. hälsooch miljöskäl. Sådana förslag kan avse förändringar av avgaskraven eller trafiktekniska åtgärder. Kommittén har även i uppdrag att överväga frågan om införande av riktvärden för luftkvalitet med avseende på bilavgasföroreningar. Jag har erfarit att kommittén bl.a. studerar de riktvärden som olika arbetsgrupper inom Världshälsoorganisationen föreslagit. Jag har efter kontakt med bilavgaskommittén inhämtat att kommittén avser att avsluta sitt arbete under våren 1983. Sedan kommitténs förslag remissbehandlats kommer regeringen att ta ställning till de frågor Pär Granstedt tar upp.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

Vi vet därmed inte när under våren — med vår kan man ju förstå tiden alltifrån februari-mars till framåt maj — och därför kan man med en viss oro fråga sig: Hur långt utdragen blir den här processen, innan regeringen kommer fram till någon form av åtgärder? Det material jag refererar till i min fråga visar att situationen på många håll, framför allt i våra storstäder, är mycket alarmerande. Det krävs alltså att åtgärder vidtas ganska snart. Den nuvarande situationen gör att folk far illa redan nu, och ju fler månader som går — och det kanske t.o.m. kan bli fråga om bortåt ett år, innan åtgärder vidtas — desto värre blir det. Jag skulle därför vilja fråga jordbruksministern om han är beredd att försöka driva på handläggningen, så att vi får ett förslag från utredningen så snart som möjligt och sedan en något så när snabb hantering när det gäller remissbehandling, beredning i regeringskansliet osv. Det är viktigt att frågan inte drar ut på tiden mer än vad som är absolut nödvändigt. I min fråga låg också något av en efterlysning av en politisk markering från jordbruksministerns sida, dvs. ett klarläggande av om avsikten är att skapa sådana regler att Världshälsoorganisationens krav tillgodoses. Någon sådan markering gjordes inte i svaret, och jag vill därför fråga om jordbruksministern är beredd att göra en deklaration om huruvida arbetet skall ha detta syfte.

Herr talman! Låt mig först få säga att de gränsvärden som Pär Granstedt refererar till i själva verket är rekommendationer från olika expertgrupper som Världshälsoorganisationen har tillsatt. Världshälsoorganisationen är således inte bunden till dessa förslag. Rekommendationerna avser de högsta halter av olika ämnen som bedöms lämpliga från medicinska utgångspunkter. För den praktiska tillämpningen måste även andra aspekter vägas in, t.ex. de tekniska och ekonomiska möjligheterna att klara olika riktvärden på kortare och på längre sikt, var och hur mätningarna skall göras, m.m. Det är bl.a. sådana frågor som bilavgaskommittén arbetar med. När det gäller ambitionsgraden vill jag naturligtvis gärna framhålla att vi borde vara överens om att vi skall avvakta resultatet av bilavgasutredningens arbete. Utredningen har arbetat så pass länge att vi borde ha en hel del att hämta ur dess arbete. När det gäller den politiska ambition som Pär Granstedt efterlyser kan jag väl få redovisa, att sedan fyra år tillbaka har det parti som jag representerar krävt ett åtgärdspaket, inte bara rörande själva avgasproblemet utan för att komma till rätta med bilismens luftföroreningar över huvud taget. Pär Granstedt vet bäst själv att den borgerliga majoriteten tidigare i kammaren har avvisat behovet av det åtgärdspaketet. Men jag lovar att vi skall vara ambitiösa både för att påskynda det arbete som skall följa sedan kommittén har redovisat sitt resultat och när det gäller att vidta de övriga åtgärder som i det här sammanhanget kan vara motiverade. Vi är helt överens om de svåra olägenheter som är förknippade med de luftföroreningar som förorsakas av bilismen.
Herr talman! Huruvida WHO i sin helhet har ställt sig bakom de här siffrorna eller om det är experter som har tagit fram dem är kanske inte av avgörande betydelse. Avgaserna känns nog ungefär lika illa och leder till lika mycket huvudvärk, oavsett om WHO i plenum har sagt att de är skadliga. Det finns i alla fall klara fakta som säger, att om man överskrider de här värdena, har avgaserna allvarliga negativa effekter. Regeringsskiften ger en intressant situation. Jordbruksministern åberopar motionerna om åtgärdspaket. Om jag minns rätt var ett av motiven för den dåvarande majoriteten att avslå de socialdemokratiska yrkandena att man borde avvakta den sittande bilavgaskommitténs yttrande. Man ansåg alltså inte i sig att allt var väl beställt, utan man hänvisade till den sittande bilavgaskommittén. När jag nu ställer denna fråga hänvisar den nye jordbruksministern, som är socialdemokrat, till precis samma bilavgaskommitté som den gamla majoriteten hänvisade till på sin tid. Sådant händer naturligtvis, det är kanske inte något konstigt med det. Det jag har föreslagit är inte att man skall springa före bilavgaskommittén utan att jordbruksministern skall försöka se till att handläggningen av dess förslag sker så snabbt som möjligt. Jag är helt ense med jordbruksministern om att vi bör ta vara på kommitténs arbete. Det har hela tiden varit min utgångspunkt. Det är därför som jag har stött riksdagsmajoriteten tidigare. Sedan har jag efterlyst en politisk målsättning från jordbruksministern om vad han strävar efter att de internationella normerna skall innehålla. Något riktigt klart besked har jag inte fått på den punkten.
Herr talman! Jag konstaterar att vi tycks vara överens om att vi skall avvakta bilavgaskommitténs förslag. Det är riktigt som Pär Granstedt säger att det hela tiden har varit motivet för den borgerliga majoriteten att avvisa vårt förslag om åtgärdspaket. Vår avsikt med åtgärdspaketet handlade inte enbart om bilavgaskommitténs arbete utan syftade till flera åtgärder. Vi menar att om vi skall lösa de här problemen får vi vidta en rad åtgärder som måste samordnas med varandra. Det var avsikten på den punkten. När det sedan gäller den politiska ambitionen tycker jag att det är klokt att vi först avvaktar kommitténs yttrande och sedan lägger fast de normer som vi, med ledning av kommitténs arbete, den remissbehandling som kan äga rum och det arbete som har utförts på internationell nivå — inte minst inom WHO - kan konstatera är de mest lämpliga. Vår ambitionsgrad på den punkten skall vara att i möjligaste mån begränsa föroreningarna. Det tror jag att vi kan vara överens om.
Herr talman! Det är självklart att vi skall avvakta bilavgaskommitténs resultat när det gäller de åtgärder som skall vidtas. Men som jag sade förut bör man försöka se till att komma till skott så snart som möjligt. Däremot borde man redan nu kunna ge uttryck för vart man strävar.

Herr talman! Jag är litet förvånad om Pär Granstedt inte har kunnat uppfatta av mitt inlägg vart vi strävar. Självfallet skall vi eftersträva att begränsa utsläppen i mesta möjliga mån. Normerna i och för sig är bara ett instrument, och finner vi att de normer som har föreslagits här är lämpliga skall vi tillämpa dem. Om bilavgaskommittén kommer fram till att vi skall tillämpa andra normer, skall vi fundera också över det. Men det viktiga är att vi kan nå resultat. Ambitionen behöver vi inte träta om.

Herr talman! Kerstin Anér har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidtaga med anledning av rapporter om giftalger i svenska insjöar. Den rapportering som förekommit i massmedia under de senaste veckorna om giftiga alger i svenska insjöar har sin grund i undersökningar som gjorts bl.a. vid naturvårdsverkets vattenlaboratorium i Uppsala. De alger som avses är olika arter avs.k. blågröna alger. Det rör sig alltså i det här fallet inte om samma slags algutveckling som förorsakat problem inom vissa kustvattenområden utefter västkusten. Det har varit känt sedan mycket länge att vissa blågröna alger är giftiga och Nr 42 att de kan förorsaka allvarlig förgiftning av t.ex. kreatur, som druckit vatten Tisdagen den med sådana alger i massutveckling. Naturvårdsverkets undersökningar 7 december 1982 startade sedan sådan förgiftning uppmärksammats på några platser i landet och sedan blågröna alger konstaterats förekomma i massutveckling i områden där man tar vatten för dricksvattenförsörjningen. Toxikologiska undersökningar i dessa sammanhang bedrivs nu av naturvårdsverket i samarbete med främst norska expertorgan. Vissa undersökningar är just slutförda, men ännu ej utvärderade. Problem med giftiga blågröna alger finns rapporterade från alla våra grannländer och från många andra håll i världen. Det kan inte nu sägas om problemen ökat under de senaste åren eller om frågan fått ökad aktualitet genom förbättrad undersökningsmetodik. Det finns emellertid, enligt min uppfattning, all anledning att uppmärksamt följa frågan och att intensifiera undersökningarna beträffande algers giftighet och påverkan i övrigt på människor och djur. Naturvårdsverket har — såsom jag tidigare anfört — startat undersökningar på detta område, och ytterligare insatser planeras inom bl.a. ett projekt kring dricksvattenkvalitet och hälsa. Jag utgår från att naturvårdsverket i anslutning till dessa undersökningar kommer att vidtaga de åtgärder som kan vara befogade för att problem med giftalger i insjöar i vårt land skall kunna begränsas i möjlig omfattning.

Herr talman! Jag tackar för jordbruksministerns svar på Kerstin Anérs fråga om giftalger. Giftalger har säkert, som jordbruksministern också framhåller, funnits i många år i våra sjöar. Det är känt att boskap avlidit efter att ha druckit sådant här vatten. Det som emellertid nu är alarmerande är att omfattningen tydligen har ökat och dessutom att frågan om giftalgerna i Sverige nästan inte har utforskats alls. Provtagningar har visat att alger av den här arten finns i Mälaren, i Östra Ringsjön i Skåne och sjön Ören intill Åtvidaberg. I Mälaren finns algerna i Lilla Ullevifjärden och omkring Skäftingeholm. Provtagningar har gjorts i andra sjöar, bl.a. Hjälmaren, och det finns indicier på att de här algerna kan vara mer utbredda än vad man tidigare har haft kunskap om. Algerna finns i näringsrika sjöar och frodas genom utsläpp av näringsämnen som kväve och fosfor från jordbruket. Även reningsverkens utsläpp kan vara en del av anledningen till de problem som uppstått. Giftalgerna har en stor förmåga att föröka sig, och de kan bli ett stort hot såväl för friluftslivet som för boskap som dricker sjövattnet. Ännu mer oroande är att många kommuner tar dricksvatten ur sjöarna. Speciellt gäller detta i det aktuella fallet Mälaren, där vattenverk finns inte långt från de områden där dessa giftalger har konstaterats. Giftalgerna i Lilla Ullevifjärden kan följa med ut i vattenledningarna, sägs det från vattenlaboratoriet i Uppsala. Varken reningsfilter eller bakterolo 175 giska tester kan stoppa giftet. Några förgiftningsrisker för människor sägs däremot inte föreligga. Jag anser därför att det är mycket alarmerande att det inte finns någon forskning på det här området. Ännu mer alarmerande är att det inte finns någon egentlig beredskap för att möta problemen när de uppstår. Speciellt angeläget är det att studera vad jordbrukets utsläpp betyder på det här området. Därför är jag, herr talman, inte fullt nöjd med jordbruksministerns svar. De åtgärder som planeras förefaller mig vara mer av rutinkaraktär. Kan det verkligen vara tillfredsställande att vi har ett sådant här hot mot våra sjöar, ett hot som vi inte vet så mycket om men som ändå genom visade provtagningar är en faktisk realitet. Jag skulle av jordbruksministern velat ha haft ett svar som inneburit att kraftfullare åtgärder skulle vidtas direkt.

Herr talman! Jag delar, som framgick av mitt svar, den oro som man känner på denna punkt. Jag kan tillägga, utöver vad jag tidigare sade, att naturvårdsverket har etablerat ett samarbete med NIVA, Norsk institutt for vannforskning, för vissa algtoxikologiska — vattentoxikologiska undersökningar. Verket överväger att i samarbete med statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala bygga upp egna undersökningsmöjligheter. Verket överväger också att på andra sätt intensifiera de algtoxikologiska undersökningarna. Jag tror att det är angeläget att man får i gång allt detta. Jag vill också gärna säga att vi är medvetna om att tillförseln av näringsämnen, kväve, fosfor och andra organiska ämnen spelar en roll och att det är angeläget för oss att på allt sätt försöka komma underfund med deras roll i detta sammanhang och hur vi skall komma till rätta med problemen. Vi har ju tidigare, i varje fall från vårt håll, när vi exempelvis ville belägga handelsgödseln med en högre avgift, sagt att det är angeläget att få en gödselhantering i jordbruket som på allt sätt kan begränsa denna typ av risker. Vi har en kemikalieutredning som arbetar på detta område och som snart är färdig med sitt utredningsarbete. Jag utgår från att också denna utredning kan komma att ha synpunkter på vilka åtgärder man skulle kunna behöva vidta och vilken roll man kan befara att en övergödsling spelar i dessa sammanhang. Jag tror att det är en serie av åtgärder som skall till, och framför allt är det riktigt, som har sagts här, att forskningen behöver stöd för att kunna satsa på detta område.
Herr talman! Jag tackar för jordbruksministerns fördjupade svar. Av detta svar framgår att åtgärder kommer att vidtas och att jordbruksministern bevakar detta ärende med uppmärksamhet.

Herr talman! Den svenska arbetsmarknaden präglas i dag av den ekonomiska krisen och den utomordentligt svaga utvecklingen av världshandeln. Den offentliga sektorn kan inte längre tillåtas växa, utan resurser måste överföras till vår krympande industrisektor, så att en nödvändig strukturomvandling kommer till stånd. Detta leder till påfrestningar på arbetsmarknaden, vilka förvärras av den av socialdemokraterna nu inledda ekonomiska politiken. Vi moderater föreslår i andra sammanhang åtgärder för att åstadkomma ekonomisk balans, för att underlätta och stimulera företagande och investeringar och för att stärka näringslivets konkurrenskraft. De påfrestningar vi står inför och måste klara av för att vända den ekonomiska utvecklingen i positiv riktning så att svenska produkter återigen blir konkurrenskraftiga på världsmarknaden fordrar gemensamma ansträngningar. För parterna på arbetsmarknaden fordras en vilja till samförstånd och sökande av lösningar som alla inblandade kan ställa sig bakom. Gruppintressen och revirtänkande som syftar till egna fördelar på andras bekostnad måste bannlysas. Det är då också nödvändigt att arbetsmarknaden kan fås att fungera bättre. I den gemensamma borgerliga reservationen 1 till utskottets betänkande erinrar de tre partierna om det omfattande lagstiftningsarbete på arbetsrättens område som kontinuerligt bedrivits sedan första hälften av 1970-talet. Vi framhåller betydelsen av att det översynsarbete som påbörjats också fortsättningsvis inriktas på att förbättra samspelet mellan de olika lagarna och därmed arbetsmarknadens funktionssätt utan att man för den skull rubbar lagstiftningens grundläggande inriktning. En annan viktig punkt är att reformarbetet bedrivs på ett sådant sätt att byråkratisering och centralstyrning undviks. Den säkraste garantin härför i inflytandefrågor är att ta sikte på problem som rör de anställda nära och dagligen och att organisatoriska lösningar får en lokal förankring. Lika väsentligt är det att den enskildes integritet respekteras. I det remissvar som arbetsdomstolen lämnade inför arbetsmarknadsutskottets behandling förra året av frågor på arbetsrättens område framhöll domstolen att rättstillämpningen ställts inför betydande problem genom att vissa regler i lagstiftningen är allmänt hållna. Jag vill därför framhålla hur viktigt det är att reglerna utformas så klart och entydigt att parterna på förhand kan avgöra vilken rätt de har och kan bedöma konsekvenserna av sitt handlande i olika situationer. Det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna nu väljer att avstyrka sin partimotion från allmänna motionstiden med hänvisning till att regeringen avser att tillsätta en särskild beredningsgrupp vid arbetsmarknadsdepartementet för att bistå regeringen vid överväganden om inriktningen av den fortsatta lagstiftningen. Det normala för ett oppositionsparti — vilket socialdemokraterna var då motionen skrevs — är ju annars att i just partimotioner slå fast vilken inriktning partiet arbetar för i en viss fråga. Till det betänkande om medbestämmandefrågor som nu behandlas har fogats tre moderata reservationer och ett särskilt yttrande. Min kollega Anders Högmark kommer senare i debatten att ta upp reservation 9 angående medbestämmande i statsförvaltningen. Jag skall huvudsakligen uppehålla mig vid de frågor som berör fackliga stridsåtgärder. Rätten att vidta fackliga stridsåtgärder är grundlagsfäst. Parterna på arbetsmarknaden har i allmänhet visat det omdöme och ansvar som följer med en sådan generell rätt. Statsmakten har därför saknat anledning att i lag reglera detta område. Det har överlåtits åt parterna själva att genom avtal lösa uppkommande frågor på det fackliga området. Denna princip har varit en styrka för svenskt arbetsliv och en viktig förutsättning för vårt ekonomiska framåtskridande. En förutsättning för att denna politik har kunnat bedrivas så framgångsrikt under så lång tid är att det har rått i stort sett balans mellan parterna på arbetsmarknaden i den meningen att stridsåtgärder från ena partens sida har kunnat mötas med åtgärder från motparten. Lagstiftningen under senare år har inneburit förändringar som har stärkt löntagarnas ställning på arbetsmarknaden. Organisationerna på den svenska arbetsmarknaden hade redan tidigare en efter internationella förhållanden unik ställning. Den höga anslutningsgraden till de fackliga organisationerna i kombination med en centralisering av det fackliga agerandet medför att organisationerna spelar en avgörande roll inte bara på arbetsplatserna utan i samhällsutvecklingen i stort. Denna utveckling har inte någon direkt motsvarighet i något annat land. Den hänvisning till internationella förhållanden som görs i motion 1525 av Gunnar Nilsson m.fl., i vilken begärs en utredning som tar sikte på att begränsa arbetsgivarpartens oinskränkta lockouträtt, är således inte relevant. Detta framfördes också av arbetsdomstolen förra året i en kritisk granskning som utmynnade i ett avstyrkande. Det är intressant att notera att arbetsdomstolen då hänvisade till förhållandena i Danmark och Norge och den tradition som finns i dessa båda länder med regeringsingripanden i mer omfattande konflikter och då också ställde frågan om det kan vara påkallat att införa ett system med mera aktivt politiskt ingripande i lönerörelserna, i sista hand i form av tvångsskiljedom. Denna är givetvis den logiska konsekvensen av en begränsning av lockouträtten. I verkligheten är det arbetstagarparten som har utomordentligt goda möjligheter att vidta stridsåtgärder, vilka är praktiskt taget omöjliga för arbetsgivarsidan att möta. Detta gäller i synnerhet i fråga om s.k. begränsade stridsåtgärder och punktstrejker. Genom att utlysa blockad mot exempelvis övertidsarbete, tjänsteresor och nyanställningar eller genom att tauten liten, strategiskt placerad grupp arbetare eller tjänstemän i strejk kan löntagarorganisationerna mycket effektivt lamslå företag och myndigheter. Detta är åtgärder som vållar arbetsgivarsidan mycket stora svårigheter och kostnader, medan arbetstagarnas kostnader blir begränsade. I de här fallen har dock arbetsgivarsidan möjligheter att svara med lockout, som då för att bli effektiv måste bli omfattande. Då det gäller blockad av enstaka företag till följd av vägran att sluta kollektivavtal, står emellertid företagaren helt utan möjlighet att svara med motåtgärder. Han kan kapitulera eller lägga ned sitt företag. Det är få som har möjlighet och förmåga att rida ut en sådan blockad på samma sätt som ett varuhus i Ullared, där en uppgörelse nyligen träffades. Självfallet är det en fördel för alla parter om kollektivavtal kan träffas i former som tillgodoser båda parters intressen. Lika självklart borde det vara att sådana avtal träffas frivilligt. På senare år har det kommit allt tätare rapporter om blockadåtgärder som genomförs på ett sätt som vittnar om att känslan för demokratiska spelregler håller på att luckras upp. Enmansföretagare avstängs från varutillförsel. Han tvingas välja mellan att teckna avtal eller lägga ned sitt företag. Det tidigare nämnda exemplet, varuhuset i Ullared, tjänar som exempel på hur blockad bedrivs mot företag med anställd personal, men där personlen inte önskar avtal. I Ullared solidariserade sig, som det så vackert heter, sex olika förbund — möjligen fler — med blockaden, allt i syfte att kväsa företagaren och hans anställda till underkastelse. Flera företag blev också blockerade på grund av att de ansågs hjälpa det blockerade företaget med leveranser. Ett liknande fall är blockaden av en lantgård som, om blockaden blir framgångsrik, kan tvinga en lantbrukare att slakta sin djurbesättning. Här riskerar också två intilliggande gårdar att bli blockerade för påstådd eller verklig hjälp till den först blockerade gården. I detta fall, liksom i fallet Ullared, har de anställda ställt upp till företagets stöd. De har ingen önskan att ansluta sig till facklig organisation. En annan typ av agerande är den som utövas av El-ettan i Stockholm, som först tilltvingat sig avtal från enmansföretag och sedan säger upp dessa avtal med hänvisning till att företagen icke har några anställda och därför — allt enligt El-ettan —-inte kan betraktas som seriösa. Där utnyttjar man vetorätten i medbestämmandelagen till att i annonser i dagspressen uppmana alla att inte godkänna avtalslösa företag som entreprenörer. Vetorätten i medbestämmandelagen ger de fackliga organisationerna mycket stora möjligheter att styra valet av entreprenörer och därmed indirekt utöva etableringskontroll. Jag har svårt att klandra de arbetsgivare som ger efter för de fackliga kraven vid val av entreprenörer. Husfriden i det egna företaget sätts före försvaret för andra företags rätt att bedriva sin verksamhet. Löntagarorganisationer tolkar lagstiftningen så, att den ger dem rätt att utöva den kontrollfunktion som rätteligen tillkommer skattemyndigheterna och domstolarna då det gäller att hålla efter den ekonomiska brottsligheten. Facket kan utan närmare utredning och hörande av det drabbade företaget eller dess anställda och utan bevis döma det som oseriöst och hindra det från att få delta med andra företag i konkurrensen om entreprenader. I samband med det nyligen träffade utvecklingsavtalet mellan parterna på den privata arbetsmarknaden har problemen med entreprenadreglerna uppmärksammats, och vi har därför denna gång nöjt oss med ett särskilt yttrande till arbetsmarknadsutskottets betänkande. Det är rimligt att avvakta resultatet av avtalet, men vi kommer givetvis att följa utvecklingen mycket noga. Nära sammanhängande med frågan om blockader är frågan om den negativa föreningsrätten, som tagits upp i två motioner. Föreningsrätten är inskriven i grundlag. Det borde vara en självklarhet att med rätten att tillhöra en förening följer rätten att slippa tillhöra en förening. Så har också föreningsrätten tolkats i ett uttalande av Europakommissionen. I Sverige är dock rätten att stå utanför en förening ingen självklarhet. Det mest flagranta exemplet är kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet av medlemmar i vissa fackliga organisationer. Visserligen har den kollektivanslutne medlemmen rätt att reservera sig, men detta kan inte ske utan röjande av valhemligheten. Denna fråga kommer emellertid att behandlas i annat sammanhang. Vad som är aktuellt i den här debatten är fackliga organisationers påtryckningar på enskilda för att tvinga dem att bli medlemmar. Dit hör organisationsklausulerna, som i realiteten innebär yrkesförbud för icke medlemmar. Dit hör blockader i syfte att tvinga företag och enskilda anställda med i facket. Dit hör de annonser i vilka en facklig organisation publicerar namn och personnummer på icke medlemmar som arbetar inom avtalsområdet med en uppmaning till medlemmar att icka samarbeta med dessa personer. Dit hör en lång rad dagliga trakasserier av icke fackligt anslutna på olika arbetsplatser. Detta är svårt att belägga, eftersom de som utsätts för förföljelsen av naturliga skäl inte vill framträda. Frågan om den negativa föreningsrätten har utretts flera gånger, senast i nya arbetsrättskommittén, som nyligen avslutat sitt arbete. Så mycket är känt om det arbetet som att frågan inte heller denna gång blir löst. Det är märkligt att detta utredande inte ger något positivt resultat. Denna fråga liksom frågan om blockader handlar i grunden om de mänskliga frioch rättigheterna. Sverige berömmer sig i andra sammanhang av att alltid stå på barrikaderna då det gäller att arbeta för och försvara de mänskliga frioch rättigheterna i andra länder. Nu när det gäller frioch rättigheterna för de egna medborgarna är frågan uppenbarligen inte lika angelägen. Utskottsmajoriteten avstyrker motionerna med hänvisning till att förslagen har betydande räckvidd och berör hävdvunna principer för konflikter på arbetsmarknaden. Det är, herr talman, ett av de sämsta argument jag hittills hört för ett motionsavslag. Vi har sannerligen i andra sammanhang inte några som helst betänkligheter då det gäller att ta itu med komplicerade frågor med stor räckvidd, de må vara aldrig så hävdvunna. Socialdemokraternas försvar av de fackliga organisationernas agerande, oberoende av vilka former det tar, är logiskt och helt i linje med den utveckling mot ett korporativt samhälle som vi nu under socialdemokratiskt styre går emot med stormsteg. Vad som däremot förvånar mig är det sätt på vilket framför allt folkpartiet — frihetens parti som man gärna kallar sig — behandlar denna fråga. I ett särskilt yttrande instämmer folkpartiet tillsammans med centern i att blockader mot ensamföretagare framstår som en omotiverad facklig stridsåtgärd och hänvisar till parternas ansvar för att åtgärderna står i rimlig proportion till de resultat man vill uppnå. Det är med den formuleringen svårförståeligt att man då inte kan gå med på det moderata kravet på utredning av begränsning av blockadrätten. De senaste årens utveckling visar med all önskvärd tydlighet att det ansvar som också jag anser att de fackliga organisationerna borde visa i många fall inte finns. Detta är beklagligt och utgör på sikt ett hot mot det i stort sett harmoniska tillstånd vi haft på svensk arbetsmarknad och — vad allvarligare är — ett hot mot de enskilda människornas frioch rättigheter. Det finns därför skäl för riksdagen att i tid fastställa spelreglerna, när det nu visar sig att aktörerna själva inte klarar av det. Grunden för en fungerande, fri demokrati är fria människor. Till demokratin hör också fria organisationer på en fri arbetsmarknad. Denna frihet förutsätter respekt för grundläggande demokratiska principer. När dessa principer träds för när, måste statsmakten gå in och fastställa spelreglerna. Vi anser att det finns så mycket belägg för att grundläggande frioch rättigheter åsidosätts av fackliga organisationer i deras sätt att utöva rätten att vidta stridsåtgärder att den enskilde måste värnas genom en lagstadgad negativ föreningsrätt och att regler för genomförande av fackliga blockader måste utarbetas och snarast föreläggas riksdagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna 1, 4, 9, 10 och 11.

Herr talman! Omedelbart efter medbestämmandereformen på våren 1976 tillsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen en särskild kommitté, nya arbetsrättskommittén, med uppgift att bl.a. följa reformens verkningar på medbestämmandeområdet. Under den tid som följde gjordes olika framstötar här i riksdagen, inte minst från socialdemokratiskt håll, om ändringar i medbestämmandelagen. Vi som under de senare åren haft måjoritetsställning här i riksdagen ansåg att det var rimligt att hänvisa till det arbete som pågick i arbetsrättskommittén. Det var fråga om en parlamentariskt sammansatt kommitté, och den arbetade faktiskt efter direktiv som hade dragits upp av en socialdemokratisk regering. Vidare ansåg vi att de frågor som socialdemokraterna aktualiserade under oppositionsåren lämpligen borde lösas avtalsvägen. Efter hand kom avtal som löste problem på olika sektorer av arbetsmarknaden på det statliga, på det kommunala, på det kooperativa området och så småningom också på den privata delen av arbetsmarknaden, dvs. ett avtal mellan SAF, LO och PTK. I utskottsbetänkandet behandlas nu socialdemokratiska motioner, väckta tidigare i år. I dessa motioner driver socialdemokraterna samma frågor på medbestämmandeområdet som de funnit angelägna under oppositionsåren. Det har tidigare stått strid om dessa frågor inom utskottet och här i kammaren. Men nu när majoritetsförhållandena efter valet är omkastade har vi — glädjande nog, måste jag säga — i sak blivit ense. De alternativa skrivningarna i betänkandet om de socialdemokratiska motionerna kan inte Nr 43 undanskymma detta faktum. Onsdagen den I höstens regeringsförklaring säger socialdemokraterna att regeringen 8 december 1982 ”avser att återuppta reformarbetet på arbetsrättens och arbetsmiljöns områden”. För den skull tillsätts en beredningsgrupp i kanslihuset. Det första ledet i det ”reformarbetet” blir nu att socialdemokraterna avstyrker sina egna motioner. Det kan tyckas vara ett något oväntat avstamp för reformarbetet. Den socialdemokratiska slutsatsen i utskottet har jag ingen anledning att kritisera. Jag ser det faktiskt som ett klokt beslut, och därför vill jag, herr talman, instämma med socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet och yrka avslag på de socialdemokratiska motionerna. Den egentliga skillnaden ligger strängt taget enbart i skildringen av det historiska förloppet. Socialdemokraterna hävdar i huvudskrivningen att det mesta av det goda som hänt på arbetsrättens område hände före september 1976. Vi som under tiden 1976-1982 tillhört partier som haft regeringsansvar, och för folkpartiets del gäller det ju hela perioden, hävdar lika bestämt att det arbetsrättsliga reformarbetet fortsatte med kraft under dessa regeringars tid. Jag tycker att vår ståndpunkt är ganska bra underbyggd, och vi har i vår alternativskrivning pekat på vad som hände under den tiden, nämligen att en rad nya och betydelsefulla lagar kom. Det gällde på arbetsmiljöområdet. Det gällde semesterlagen. Det gällde föräldrars möjlighet till ledighet för vård av sina barn. Det gällde jämställdhetslagen. Det gällde ledighet för föreningsuppdrag inom skolan. Vi fick en ny anställningsskyddslag, och föregående riksmöte beslöt om en ny arbetstidslag. Därjämte har ett arbete igångsatts med översyn av bl.a. den samlade ledighetslagstiftningen. Uppräkningen ger vid handen att det varit en aktiv reformperiod också under den senare delen av 1970-talet. Därtill kommer att socialdemokraterna bekämpat flera av just dessa reformer. Det gäller den utökade föräldraledigheten, men det gäller framför allt socialdemokraternas motstånd mot den nya jämställdhetslagen. I en omgång lyckades också socialdemokraterna dra med sig några av jämställdhetens motståndare och förslaget föll på våren 1979. Men den nya trepartiregeringen återkom ju redan samma år, och strax före jul 1979 kunde jämställdhetslagen drivas igenom, trots ett fortsatt socialdemokratiskt motstånd. Därför har vi i reservationen 1 helt korrekt slagit fast att det regeringen kan göra är att fortsätta det kontinuerligt bedrivna reformarbetet. Herr talman, det må vara tillåtet för mig att som tidigare talesman för arbetsmarknadsutskottet påminna om de arbetsrättsliga debatterna som förts här i kammaren under de gångna åren. I indignerade anföranden gjorde socialdemokratiska talesmän ofta gällande att vi motverkade utvecklingen på det arbetsrättsliga området. Senast när vi debatterade medbestämmandefrågor här i kammaren, dvs. för mindre än ett år sedan, gick den socialdemokratiske debattören till våldsamt angrepp mot regeringen och inte minst mot folkpartiet. Han hade inte mycket till övers för oss, på grund av att vi inte var beredda att ställa oss bakom samma socialdemokratiska förslag som vi om en stund, med bred politisk enighet, kommer att avslå. Nu skall man, herr talman, inte gråta om den snö som föll i fjol, eller ens under tidigare vintrar, men jag kan konstatera att det behövdes en konfrontation med verkligheten för att socialdemokraterna skulle komma till samma ståndpunkt som vi förfäktat från tidigare regeringspartier och som vi varit övertygade om i sak varit riktig. När det gäller detta betänkande är uppfattningen i sak nog så samstämmig. På bägge sidor har vi varit överens om att uppläggningen av det fortsatta reformarbetet bör stämmas av mot bakgrunden av det material som den nya arbetsrättskommittén kommer att redovisa i sitt betänkande, likaså den förändrade situation som föreligger genom att i princip hela arbetsmarknaden nu täcks av medbestämmandeavtal. En hel del av de saker som finns i de upptagna motionerna är till sin natur komplicerade och mår därför väl av en ingående prövning som kan föranledas av att vi nu har heltäckande avtal. I sak råder en bred enighet — jag höll på att säga även den här gången — i arbetsmarknadsutskottet, även om vi reservanter har varit litet utförligare, och därför vill jag yrka bifall till just reservationerna 1 och 4. Ändå kan man, herr talman, tala om en ny startpunkt när det gäller det fortsatta reformarbetet, därför att en nära nog enig riksdag kommer att göra rent bord med raden av motionsyrkanden, varav väldigt många kommer just från socialdemokraterna. Det innebär att det kan bli ett förutsättningslöst arbete utan bindningar till ståndpunkter man tidigare intagit. Där kommer tidigare lagstiftningsarbete, som utan uppehåll pågått under en tioårsperiod, att tillsammans med tecknade medbestämmandeavtal och med den nya arbetsrättskommitténs iakttagelser som god bredvidläsningslitteratur att utgöra en god grund för hur vi skall hantera frågor som har med medbestämmande i arbetslivet att göra.

Herr talman! Vpk har fem motioner i det här betänkandet. Motion 848 om demokratiska rättigheter på arbetsplatsen är huvudmotionen. Vi har sedan motionerna 1083, 2409, 1087 och 1535 — alla viktiga för arbetsrätten. De har resulterat i sex reservationer från vår sida. Jag skall här bara peka på varför vpk har ansett det så viktigt, ja, helt avgörande med ändrade maktförhållanden på arbetsplatsen. Jag skall också peka litet på bakgrunden till det utvecklingsavtal som har träffats och vad det egentligen innehåller. Det svenska klassamhället kännetecknas av en fåtalsmakt över Sveriges produktiva tillgångar. Samma fåtalsmakt har hand om naturrikedomarna. Sveriges tillgångar och produktionsresultat är djupt orättvist fördelade. Samma orättvisa går igen i löneoch inkomstfördelningen i samhället. Detta samhällssystem präglas nu av stor arbetslöshet, ja, vi har rekordnivåer. Lägger man till AMS-verksamheten blir systemet för det här samhället en katastrof. Och vidare skall man lägga till den utslagning och utsortering som sker. Grundorsaken är att den svenska industriproduktionen är hotad. Industrinedläggningar sker, samtidigt som det sker etableringar utomlands. Utvecklingen är oroande. Många arbetares framtid står på spel. Och det är inte arbetarklassens verk, nej, det är ett fåtal — väl allierade internationellt — som Nr 43 har profiten som större intresse än hemlandets väl och ve. Onsdagen den På arbetsplatserna pågår klasskampen dagligen. Där uttrycker kapitalet 8 december 1982 direkt sin diktatoriska makt. Kraven på profit, effektivitet och ökad produktivitet genomförs. Arbetsköparna står samlade och målmedvetna. De har en väl uppbyggd klasskampsstrategi, utformad inom Svenska arbetsgivareföreningens ram. I de dagliga kraftmätningarna står fackföreningsrörelsens lokala enheter som motståndare. I den lokala kampen är de arbetande klart försvagade av den klassamarbetspolitik som är förhärskande inom fackföreningsrörelsen. Därför blir kampen på många håll djupt orättvis. Den blir ojämn. Ett effektivt och kraftfullt motstånd mot kapitalet innebär att klassamarbetsideologin måste överges. Illusionerna om att ett medbestämmande skulle rätta till de skillnader som fanns mellan kapital och arbete har brutalt avslöjats, nästan som rent skoj. Nu framhävs alltmer det rena klassamarbetet. Det är arbetarrörelsen som skall lägga sig platt på rygg för kapitalets grundläggande krav: ökad lönsamhet och vinst, ökad effektivitet och produktivitet. Det gäller såväl inom fackföreningsrörelsen som på den politiska arenan. Den socialdemokratiska regeringens politik efter valet har klassamarbetsfilosofin som central motor i utvecklingen. För arbetarrörelsen är detta fjärran från de grunder som en gång var utgångspunkten: rättvisa, jämlikhet, solidaritet och gemenskap. Ett sådant samhälle kräver de arbetandes makt och ägande. I dag är dessa utgångspunkter helt övergivna av socialdemokratin. Numera är SAP och de borgerliga partierna överens om att det kapitalistiska samhället skall bestå. Man träter bara om hur. Vpk för fram de kamptraditioner som främst finns på det lokala planet och som går ut på att blottlägga de motsättningar som finns i samhället. Kapitalister och lönarbetare har oförenliga klassintressen, och kapitalets avgörande makt ligger i dess ägande till produktionsmedlen. Därför har vi som kommunister alltid varit emot klassamarbete. Vi är emot såväl Saltsjöbadsandan som den nu skisserade 80-talsmodellen för avancerat klassamarbete. I stället för klassamarbetslagar kräver vpk och många andra radikala krafter en lag som ger de fackliga organisationerna demokratiska rättigheter, så att de med framgång kan genomföra en utveckling i strid med kapitalets utsugningspolitik. Den fackliga kampen går naturligtvis vidare, även om den inte ges stöd i lagstiftningen. Men det är anmärkningsvärt att en arbetarregering snarare försvårar än underlättar den kampen. Vpk föreslår en rättighetslag med utvidgad förhandlingsrätt, informationsrätt, strejkrätt och vetorätt. Vidare föreslår vi lagar som innebär att arbetsköparnas rätt till lockout avskaffas, att deltagande i strejk aldrig kan utgöra skäl för uppsägning och att facklig organisation har rätt att solidarisera sig med strejkande arbetare. Detta är en inriktning som de fyra övriga utskottspartierna inte vill höra talas om, och samstämmigheten är stor när det gäller att yrka avslag på vpk:s krav. En ny arbetarregering har förväntningar på sig. Den inger hopp. Sex års 13 borgerligt regeringsinnehav har nu brutits, men vad kommer ut av detta? Arbetarna tvingas till ytterligare reallönesänkningar, främst genom den orättvisa devalveringen. Företagens vinster tillåts öka. Man genomför en skatteförändring som gynnar höginkomsttagare, och man genomför en momshöjning som främst drabbar de lågavlönade. Företagen får ytterligare skattesubventioner. Makten i företagen skall orubbad ligga i fåtalets händer. Fondtanken om inskränkt kapitalmakt är begravd, ja, t.o.m. förmultnad. Det är milt uttryckt en politik stick i stäv med vad man avsåg i den offensiva rörelse som vann valet åt socialdemokraterna. Socialdemokraterna har under sex års borgerligt styre lagt fram en rad bra förslag på arbetsrättens område. Dessa förslag avslås nu av dem själva. Inte det minsta krav på en maning eller ett tillkännagivande till regeringen finns. Förslagen stoppas i en säck och överlämnas till regeringen, som har meddelat att den skall tillsätta en beredningsgrupp för dessa frågor. De socialdemokratiska ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet sade först ja till motionerna, men efter betänketid eller sedan man fått direktiv från regeringen blev det avslag. Det kan som jag ser det bara tyda på en sak: villrådighet om huruvida man över huvud taget skall stå fast vid sina krav. Nu vill jag säga att dessa krav egentligen inte är särskilt djuplodande i vad det gäller grunderna för medbestämmande och klassamarbete. Förslagen rör förändringar i förtroendemannalagen, bristerna i informationsskyldigheten, besluten i koncernerna, arbetsgivarnas skadeståndsskyldighet, 200-kronorsregeln och överläggningsskyldighet vid olovliga konflikter. Men det här förändrar inte medbestämmandelagens innehåll i grunden. Och faktum kvarstår: De krav som socialdemokraterna förde fram i januari —i opposition — blir nu föremål för avslag av socialdemokraterna i regeringställning. Man har sannerligen intagit en defensiv hållning, som inte bådar gott för framtiden. Elver Jonsson ville inte gråta över den snö som har fallit. Jag för min del får väl gråta över den snö som inte fallit. Vi är inne i en ny etapp när det gäller klassamarbetet. Borta är de stora orden om rättvisa och arbetarnas rättigheter. Den brutala kapitalistiska utvecklingen får råda. Den verkligheten försöker regeringen inte förändra. I stället anpassar man sig till den. Det är därför som det utvecklingsavtal som nu är tecknat på den privata sektorn är ett avtal som ger kapitalet alla möjligheter och de arbetande hela bördan. Striderna om §32 i SAF:s stadgar är slut. Den strategi som Svenska arbetsgivareföreningen presenterade i början av 1960-talet har vunnit all framgång. Arbetsgivareföreningen lade då fram den modell där man slog fast hur samarbetet skulle ske i framtidens företag. Och man fick ett rejält försprång, som vi nu kan se resultatet av. Man sade då: 2. Arbetstillfredsställelse för de anställda i den mån målsättningen inte strider mot det överordnade effektivitetsoch produktivitetskravet. Kapitalets ledande roll slogs fast. Det är mycket viktigt, sade man, att formulera målen så att de anställda sinsemellan uppfattar dem på samma sätt, och givetvis på samma sätt som företagsledningen. Vidare hette det: ”Det är också nödvändigt att lära de anställda vad målen innebär och hur de skall realiseras.” Och man har fått dem realiserade. SAF hade också förslag till medel, men det gällde företagsanpassade samarbetsformer. Det tillsattes ett utvecklingsråd som skulle se till att det hela blev förverkligat. I företagsnämndsavtalet av år 1966 finns fortfarande grunderna: produktivitet och arbetstillfredsställelse. SAF:s huvudlinje har varit att få teckna ett ramavtal om samarbete, ett avtal som sedan följs upp med förbundsoch lokalavtal. Det skall vara företagsanpassade avtal. Fackföreningen skall byggas in i företagens linjeorganisation. SAF:s strategi finns sammanfattad i projektet ”Nya fabriker”. Det talas om ”samordnad självständighet i små system”. SAF har många vackra honnörsord som döljer kapitalismens makt: självständighet, delegering, små enheter, en ny chefsroll, företagsanpassning m.m. I verkligheten handlar SAF:s maktmodell om samordnad styrning av koncerner och företag. De delas upp i ekonomiska resultatenheter, och i varje enhet sitter en av kapitalets chefer med resultatansvar uppåt till dem som bestämt de ekonomiska ramarna och produktionsnormerna. De s.k. självstyrande grupperna, avdelningarna och företagen isoleras från varandra och spelas ut mot varandra för att öka effektiviteten och profiten: ett nytt styroch kontrollsystem, där naturligtvis datorn har en central roll. Till SAF:s maktmodell hör också att facket skall utse medbestämmandeombud och ledamöter i utskott. Fackets ombud skall samarbeta med kapitalets chefer på olika nivåer. Facket kan då bara komma in med sina förhandlingar, om cheferna misslyckas med att knyta upp facket genom dess ombud. Utvecklingsavtalet mellan SAF och LO/PTK är i stora och avgörande stycken en följd av SAF:s maktmodell. Jag skall ta några exempel. ”Gemensamma värderingar” heter ett avsnitt som anger samarbetets innebörd. Viljeinriktningen är att utveckla företagets effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft och skapa förutsättningar för sysselsättning, trygghet och utveckling i arbetet. Dessa målsättningar framställs som i det närmaste konfliktfria, men de strider ju i hög grad mot varandra. Enligt min mening är vägen öppen för samarbete på kapitalets villkor. Under rubriken ”Effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft” skriver man: ”Effektivitetsprocessen kräver en aktiv medverkan från alla som arbetar i företagen, dvs. ledning, anställda och dess fackliga företrädare.” Det är bara det att effektivitetsprocessen sker på kapitalismens villkor, inte minst på kapitalismens internationella villkor, vilket inte befrämjar sysselsättning och anställningstrygghet. Avtalet innehåller många honnörsord. Det heter att man vill ”främja utveckling och samarbete i företaget” , och det framhålls att ”hög effektivitet inom alla arbetsenheter och på alla nivåer i företaget är avgörande för konkurrenskraft etc.”. Beträffande teknisk utveckling sägs att teknisk förnyelse erbjuder många möjligheter för företaget att överleva. Man skriver vidare: ”Investeringar möjliggör produktivitetsutveckling och skapar också möjligheter att introducera nya produktionssystem, utnyttja modern teknik, utveckla de anställdas kunskaper och därmed öka företagens konkurrenskraft.” Dessa citat ur avtalet är typiska. Återigen, resultatet innebär fritt fram för utveckling på kapitalets villkor. Det finns inga som helst maktbefogenheter för de anställda eller för facklig organisation. Att Svenska arbetsgivareföreningen genom detta avtal har kunnat bygga in facket i företagets linjeorganisation råder det inget tvivel om. Avtalet är helt företagsanpassat till de nuvarande företagens mål och makt. I avtalet står det även att en annan form för medbestämmande är att fackliga organisationers företrädare på olika nivåer medverkar i företagets ordinarie linjeorganisation, eller att medbestämmandet också kan utövas i partsammansatta samarbetsoch informationsorgan. I varje moment känns SAF-strategin från 1960 och 1970-talet igen. Utvecklingsavtalet är det definitiva beviset på kapitulationen för kapitalismen. Det kan inte nog poängteras att hela filosofin om samarbete och medbestämmande är en central ingrediens i den politik som SAP nu genomför i regeringsställning. Utan detta samarbete skulle den politiken ramla ihop som ett korthus. Det är skäl att påpeka att de som nu till äventyrs har blivit överraskade av regeringspolitiken efter valet och inte ansett den överensstämma med de yviga orden från oppositionstiden och under valrörelsen inte rimligtvis kan ha satt sig in i medbestämmandefilosofin och inte heller tagit del av besluten på LO och SAP-kongresserna 1981. Det är inte heller svårt att förstå att de borgerliga partierna med förtjusning ser det här avtalet. Det måste i alla stycken tillfredsställa de partier som går i SAF:s fotspår när det gäller filosofin på detta område. Efter storlockouten 1980 har högervridningen blivit märkbar, även i arbetarrörelsens program. Det var ju socialdemokraternas krisgrupp, med bl.a. Ingvar Carlsson i ledningen, som framförde de här rena högerståndpunkterna, som nu ligger till grund för regeringspolitiken. Kongresserna som SAP och LO genomförde gav en provkarta på en liberal välfärdspolitik, byggd på en kapitalistisk marknadshushållning. Löntagarfonderna kastades i papperskorgen i sitt ursprungliga skick. De här kongresserna avslog — väl att märka i överensstämmelse med dagens regeringspolitik — rättigheter för lönearbetarna när det gäller inflytande på datorisering, rationaliseringar, investeringar, utlandsetableringar och driftsinskränkningar. Man försvarade MBL:s tandlösa lagstiftning i stället för att försvara arbetarklassens möjligheter att bedriva en kollektiv kamp. Och i stället för att kräva lockouträttens avskaffande vill man utreda den lämpliga balansen i parternas möjligheter att vidta stridsåtgärder. Socialdemokraterna följer upp denna politik genom det beslut som kommer att fattas med utgångspunkt i dagens betänkande. Tittar man på LO:s näringspolitiska rapport från föregående år, finner man att flyttlasspolitiken är legaliserad. Det visas passivitet när det gäller industripolitikens framtid, internationalisering och datorisering. Det har alltså skett en avgörande förändring sedan storlockouten 1980, och Nr 43 nu har vi fått en 80-talsmodell för klassamarbetet. Utvecklingsavtalet är en Onsdagen den del av den här modellen — på Svenska arbetsgivareföreningens villkor, som 8 december 1982 binder den fackliga organisationen i ett fördjupat klassamarbete. Och det är utmanande i en tid när den kapitalistiska krisen är djup och när arbetslösheten ökar. Nej, nu gäller det mer än någonsin att föra en politik för rättvisa och solidaritet. Människor skall ha arbete. Arbetslivet skall bli drägligt och ha mänskligt innehåll. Vpk anser att arbetarnas rättigheter i arbetslivet är av central betydelse för framtiden. Den ensidiga fåtalsmakten måste brytas för att de tidigare nämnda målen skall kunna uppnås. Det gäller att i grunden överge klassamarbetspolitiken — det är utgångspunkten — och som en följd därav utforma lagstiftningen så att den ger stöd åt en klasskampsinriktad politik. Vi har föreslagit några hörnstenar: Utvidgad förhandlingsrätt och informationsrätt i alla frågor. Inga undantagsregler. Inga sekretessbestämmelser. Arbetarna skall ha ansvar och kan ta det. Lagstadgad strejkrätt för lokal och central fackförening — det är mycket viktigt i dagens läge. Vetorätt på för fackföreningarna avgörande områden: Företagsnedläggelser, rationaliseringar, avskedanden, omplaceringar, entreprenadfrågor — inte minst — samt datafrågor. Det sista, om datapolitiken, är betydelsefullt. Det finns en särskild motion från oss om datapolitik, som behandlas i det här betänkandet. Jag vill poängtera att vpk och den radikala rörelsen inte alls är emot datatekniken som sådan utan det sätt på vilket den används. Eftersom vi anser att det är arbetarna själva som vet hur man kan utnyttja tekniken på bästa sätt är vetorätt för de arbetande det enda som kan leda till en riktig utformning av datapolitiken. Medbestämmande är något annat. Det sker på kapitalets villkor. Vi menar också att fackförening skall ha rätt att anordna möten på betald arbetstid. I det nu aktuella utvecklingsavtalet förutsätts att mötena skall hållas på övertid. Vi anser vidare att forskare skall kunna ha tillgång till arbetsplatserna. Utvecklingsavtalet löser inte problemen på det området. Vi menar att strejkrätten skall finnas. Den är arbetarnas och fackföreningens främsta motvikt mot arbetsköparnas makt och mot dessas ägande av produktionsmedlen. Vi måste mönstra ut fredspliktsparagraferna, och skadestånden måste försvinna. Om dessa inte tas bort, borde de åtminstone sänkas till 200-kronorsgränsen. Arbetsdomstolen har nu skärpt skadeståndet genom indexreglering, så att 200-kronorsgränsen höjts till 300 kr. — kanske det enda exemplet härpå i dagens Sverige. Vi har inte någon indexreglering av löner i vårt samhälle, men här har man indexreglerat. Förbudet mot lockout tror jag kan ses som ett avgörande exempel på synen på klassförhållandena. Det är ju inte fråga om jämställda parter. Medan arbetarnas försörjningsmöjligheter hotas genom blockad hotar strejken endast den rikes eller kapitalägarens möjligheter att berika sig. Strejk och 17 lockout är inte mellan jämbördiga parter jämförbara vapen, och därför kräver vi att arbetsköparnas möjligheter till lockout skall förbjudas i lagstiftningen. Man skall göra en skillnad mellan strejk och lockout. Det är inte så, som Sonja Rembo säger, att arbetarna har alla möjligheter. De har få möjligheter. De skulle kunna ha många möjligheter, om man ändrade politiken, från en klassamarbetsfilosofi till en mobiliserande inriktning, men lagligt sett och med övriga möjligheter som står till buds kan företagarna i dag använda investeringsstrejk, flytta och rationalisera under avtalsperioden. Det är bara några exempel på arbetsköparnas makt i dag. Lägger man sedan lockout till detta, blir det en enorm makt. Vi anser också att ingen skall avskedas vid strejk liksom att de fackliga förtroendevalda skall kunna solidarisera sig med kamrater som strejkar. Vi menar vidare att man skall förbättra förtroendemannalagen utifrån att den skall bidra till en kampinriktad politik. Vi har understrukit att politisk verksamhet skall vara tillåten enligt förtroendemannalagen, att man skall ha rätt att bestämma tidsåtgången, att fackliga möten skall kunna hållas på arbetstid och att organisationer som har minst en femtedel av sina medlemmar på en arbetsplats också skall omfattas av förtroendemannalagen. De borgerliga partiernas reservationer vid detta betänkande är ett smakprov på uttalanden från regeringspartier som vill peka på vem som gjort mest eller som gjort minst — det är en vanlig träta mellan socialdemokrater och borgare. I sak är reservation 1 en okynnesreservation, och det lyser klart mellan raderna fram hur förtjust man är över utvecklingsavtalet. Jag får en gångs skull instämma med Elver Jonsson, som säger att det är stor samstämmighet i sak mellan de fyra partierna. Jag tycker att detta är beklagligt. När vi, herr talman, för fram vår kritik gör vi det utifrån arbetarrörelsens klassiska grundvalar. Vi har alltså en socialistisk utgångspunkt. Vi gör det av omsorg inte om SAP men väl om arbetarrörelsens traditioner och framtid. Det är beklagligt att arbetarrörelsens ledning i dag kommer alltmer i motsättning till de olika nivåer inom arbetarrörelsen som de har fått uppdraget av. På annat sätt kan man inte tolka den eftervalsdebatt som förs och som har kommit fram i LO-tidningen i vad gäller lokala lönesänkningar. Tidningen avslutar en ledare så här: ”Inkomstklyftorna och de sociala klasskillnaderna sticker folket på det berömda verkstadsgolvet i ögonen. Upprorens tid är inte förbi, om nu någon trodde det.” Det är beklagligt att klassamarbetspolitiken stärker sitt grepp över arbetarrörelsen. Utskottets socialdemokrater får inte igenom sina krav ens i regeringsställning. Inte ens en liten skjuts på vägen, inte ens en beställning, och det är ju inte bra heller i ett läge när kapitalet och dess organisation SAF med de borgerliga partierna i släptåg uppträder både utmanande och hotfullt. Det är beklagligt att det inte bemötts med en motoffensiv. Vpk vill med sina krav visa på att det finns ett alternativ till klassamarbetspolitiken. Det är dessa krav som är framförda i motionerna och reservationerna från vpk. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna som är fogade vid Nr 43

Herr talman! De frågor som vi nu behandlar har varit flitigt förekommande i debatten här i kammaren de senaste åren. Att vi har och har haft olika uppfattningar om hur man skall närma sig problemen på detta område är bara att konstatera. Från borgerligt håll har det varit ett taktiskt spel med olika turer. Spelöppningen efter 1976 års val var som jag ser det typisk för borgerlighetens syn på reformeringen av arbetslivet. På arbetsgivarkongressen i Älvsjö tillkännagav dåvarande arbetsmarknadsministern under applåder att lagen om anställningsskydd skulle försvagas. Fortsättningen har inte varit annorlunda. Man har tillsatt utredningar som har lagts ned. På ett uppseendeväckande sätt körde regeringen över anställningsskyddskommitténs utredning. En proposition om ny förtroendemannalag gick så långt som till lagrådet, men på grund av en massiv kritik från parterna på arbetsmarknaden fick riksdagen aldrig ta ställning till propositionen. Vi har här i riksdagen haft en mängd betänkanden från arbetsmarknadsutskottet, där den borgerliga majoriteten har avstyrkt socialdemokratiska förslag efter löpandebandsprincipen. De borgerliga partierna säger i sin reservation 1: ”Det omfattande lagstiftningsarbete på arbetsrättens område som inleddes före regimskiftet 1976 fortsattes med kraft under de följande åren.” Detta påstående säger mera om hur reservanterna uppfattar uttrycket ”med kraft” än vad som egentligen har hänt på detta område. Som exempel nämns i reservationen arbetsmiljölagen och semesterlagen. Dessa frågor var helt beredda av den förutvarande socialdemokratiska regeringen och kan inte tas till intäkt för någon borgerlig kraftfullhet. Det skulle ha varit alltför utmanande att stoppa dessa förslag. Vad som nu är viktigt är att få ny fart på arbetet med de arbetsrättsliga frågorna. Det är också klart uttalat från regeringen i regeringsförklaringen att så skall ske. Utskottet konstaterar att vi måste få en samlad bild på detta område, och det är också därför som utskottet säger att uppslagen till en förnyelse av arbetslivet kan tas upp till en samlad prövning. Utskottet pekar på bl.a. det faktum att det äntligen har kommit ett avtal, det s.k. utvecklingsavtalet, på den privata sidan. Det finns anledning att förutsätta att det blir en fortsättning på detta område. Dessutom kommer arbetsrättskommittén med sitt betänkande. I den prövningen anser utskottet att det är naturligt att de socialdemokratiska motionerna kommer in. Arbetsmarknadsministern har nu också tillsatt en beredningsgrupp som har att beakta behovet av ny lagstiftning inom arbetsrätten men även ta hänsyn till vad som har hänt genom att avtal har träffats på olika områden. 19 Vi kommer i framtiden att få många möjligheter att diskutera de enskilda frågor som har tagits upp i detta betänkande.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 Det är intressant att kunna konstatera att Sonja Rembo och Lars-Ove Hagberg möts i angreppet på fackföreningsrörelsen. Sonja Rembos hela tal var ett försvarstal för arbetsgivarnas ställning på arbetsmarknaden. Lars-Ove Hagbergs tal var ett angrepp på fackföreningsrörelsen, som han säger bedriver klassamarbete. Skall vi få ordning och reda, skall vi få ett arbetsliv där demokrati råder, är det helt nödvändigt att vi också samarbetar med de fackliga organisationerna. Det angrepp som Lars-Ove Hagberg kostade på sig kan inte ha någon annan effekt än att det kanske ger en och annan rubrik. Men det kommer inte att föra frågan framåt i den riktning som är önskvärd. Sonja Rembo använde uttryck som på något sätt verkade litet nattståndna och forntida. Hon talade om att det inte fanns något ansvar från fackets sida och om förföljelse av medlemmar. Det är påståenden som är rätt otäcka, men det duger inte att bara uttrycka dem i ord utan det krävs bevis. En sak är väl fullständigt klar, nämligen att fackföreningsrörelsen i detta land är känd för att ta ett mycket stort ansvar. Därför är de angrepp på den som Lars-Ove Hagberg tillät sig att framföra inte befogade. Elver Jonsson gick litet gladlynt in i diskussionen och talade om att vi nu blivit ense i sak. Det vore bra om vi blev det, men under de sex åren vi haft borgerliga regeringar har det klart och tydligt visats att vi icke varit ense i sak när det gäller arbetsrätten. Låt oss, när det nu ges möjligheter, efter beredning i regeringskansliet och efter kontakter med arbetsmarknadens parter, se till att vi också följer de förslag som den socialdemokratiska regeringen lägger fram. Vi får då se hur pass mycket det är bevänt med den enighet som Elver Jonsson talade om.
Herr talman! Lars Ulander framhöll att fackföreningsrörelsen i Sverige är känd för att ta ansvar. Om Lars Ulander hade lyssnat uppmärksamt på vad jag sade i mitt inlägg skulle han ha hört att det var precis vad jag framhöll. Därför är det desto mer beklagligt att det från fackliga organisationers sida förekommer aktioner som icke kan tolkas som någonting annat än rena övergrepp på seriösa och skötsamma företagare samt deras anställda. Vad dessa frågor egentligen handlar om — rätten till blockader och den negativa föreningsrätten — är i grunden de demokratiska frioch rättigheterna. För vad innebär facklig anslutning, och vad innebär det att teckna kollektivavtal? Ja, det är inte alltid bara ett sätt att reglera förhållandena Nr 43 mellan arbetstagare och arbetsgivare. Den som ansluter sig till ett Onsdagen den LO-förbund förpliktar sig också i allmänhet att arbeta för ett socialistiskt 8 december 1982 samhälle och att stödja ett socialistiskt parti. Det finns ingen möjlighet att — reservera sig på dessa punkter, därför att dessa förpliktelser är i öppen eller Medbestämmandeförtäckt form inskrivna i praktiskt taget alla LO-förbunds stadgar. För en — frågor m.m. arbetsgivare innebär kollektivavtal med ett LO-förbund ofta att han förpliktar sig att endast anställa medlemmar i det aktuella LO-förbundet. Han tvingas alltså att också medverka till att stödja socialistiska partier. Ien demokrati, herr Ulander, har varje människa rätt att kräva respekt för sina åsikter, och alla har rätt att med fredliga medel argumentera för sina åsikter samt försöka övertyga andra om deras förträfflighet. Att en facklig organisation med ensidiga tvångsåtgärder försöker kväsa seriösa företagare och enskilda anställda till underkastelse är icke förenligt med mänskliga frioch rättigheter samt demokratisk tradition. Det är detta, herr Ulander, som den här diskussionen handlar om, icke om vi är motståndare eller ej till facket. Vi moderater ställer oss bakom de fackliga rörelserna på det sättet att vi anser att det är lämpligt med kollektivavtal. Vi stöder strävan att stabilisera förhållandena på arbetsmarknaden och vill medverka till en gynnsam ekonomisk utveckling. Men det får inte gå till hur som helst, herr Ulander.
Herr talman! Lars Ulander säger att det under de sex årens borgerliga regeringar har pågått ett taktiskt spel. I den mån det har hänt något har det varit uppföljningar av tidigare beredningar under socialdemokratiskt styre i kanslihuset. Det är riktigt så till vida att flera av de utredningar som påbörjades under tidigt 1970-tal har följts upp. Det kan tyda på att det finns en klar samstämmighet. Men jag räknade ju upp en rad reformer, som socialdemokraterna inte har varit tillskyndare till och där de på några punkter har gått till mycket aktivt motstånd, inte bara en gång utan två gånger här i riksdagen. Jag nämnde just jämställdhetslagen såsom exempel. Nu kommenterar inte Lars Ulander varför socialdemokraterna drev sitt motstånd mot den så häftigt. Jag skall inte kräva honom på ett beklagande, men jag vet att många av Lars Ulanders partivänner sörjer den hållning som Lars Ulander och andra intog när frågan avgjordes. Det intressanta är att de otillräckligheter som man på socialdemokratiskt håll har menat funnits i regeringspolitiken under senare år och där man haft alternativa förslag är man i dag beredd att bortse från. Nu säger Lars Ulander att man självfallet kommer att energiskt driva reformarbetet efter de riktlinjer som har dragits upp i motionerna. De avstyrkanden som finns i utskottets betänkande skulle vara av mera formell karaktär. Men, Lars Ulander, om viljeinriktningen är oomstridd, hade det varit ganska enkelt att tillstyrka motionerna. Det hade inte krävts formella märkligheter. Det hade varit enkelt att tillstyrka de tidigare socialdemokra tiska reservationerna och göra dem till utskottets hemställan i detta medbestämmandebetänkande. Socialdemokraterna ville ganska länge under utskottsberedningen följa upp sina krav med ett tillstyrkande. Men så utgick ett påbud — varifrån är för mig okänt — att socialdemokraterna skulle avstyrka sina egna krav. Man fick då rätta in sig i ledet. Jag beklagar inte, herr talman, den ståndpunkt som socialdemokraterna intar när det gäller slutsatsen, nämligen att riksdagen bör avslå de socialdemokratiska motionerna. Det är i sak riktigt. Men vad vi är oense om är den historieskrivning som har givits. Jag rekommenderar kammarens ledamöter att läsa båda versionerna, både utskottsbetänkandet och reservation 1.

Herr talman! Den nya farten i den arbetsrättsliga lagstiftningen är att socialdemokraterna avstyrker förslag och ståndpunkter som de själva drivit i sex år. Det är en märklig fart i så fall — full fart back. Det skall bli en samlad bild och prövning. Ja, men det har också borgarna sagt i sex år. Man skall samla, man skall pröva och man skall fundera. Man skall jämföra med utvecklingsavtalet. Men, Lars Ulander, är det inte värt att diskutera vad utvecklingsavtalet egentligen innehåller och vilken analys man kan lägga bakom det? Är ni nöjda och inte tänker göra någonting, kan jag inte förstå att ens era frågor är täckta i ett utvecklingsavtal. Det minsta ni kan göra är naturligtvis att tillstyrka förslagen. Jag beklagar att det inte blev så. Man skall vänta tills det kommer konkreta förslag. Men debatten borde ju föras före. Kanske arbetsmarknadsministern som befinner sig i kammaren kan ge oss besked om vad som kommer ut av detta och vilken färdriktningen skall bli. När det gäller fredsplikten vill jag bara tala om för Lars Ulander — fast det vet han redan — att den är omtvistad. Det är inte så enkelt att bevara fredsplikten, när arbetsköparen kan lägga ned, flytta, rationalisera och i stort sett göra vad som helst, medan arbetarna är bundna av fredsplikten. Ni har själva sagt att det är grunden till de s.k. olovliga strejker som utbryter. Vänsterpartiet kommunisterna angriper inte fackföreningsrörelsen. Skilj på detta! Vi angriper den politik som är förhärskande i den. Det anser vi att vi har rätt att göra. Vi värnar om fackföreningsrörelsens och arbetarrörelsens framtid. Trots detta kan vi ha olika meningar om hur fackföreningsrörelsen skall gå fram. Men vi angriper den inte till skillnad från moderaterna. Vi undrar verkligen om de beslut som fattades 1981 och som nu genomförs av socialdemokraterna i regeringsställning gynnar fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen. Vi försöker analysera om det är framgångslinjen och diskutera det, och vi anser att det är en helt felaktig väg. Vad vi arbetar för, Lars Ulander, är en socialistisk politik. Vi tänker inte instämma i de borgerliga politikernas gnöl på den här regeringen, vi tänker föra en socialistisk oppositionspolitik och visa vad arbetarrörelsens alternativ är. Sedan kan jag bara nämna att vår kritik mot 1976 års beslut om Nr 43 medbestämmandelag till fullo är bekräftad i dag. Lars Ulander kan ju Onsdagen den komma ihåg vad hans partiledare då sade: Det var den största reformen på 8 december 1982 århundraden, den skulle ge makt och nya möjligheter. Nu har avtalet kommit som skulle vara kronan på verket, och fortfarande är det arbetsköparna som i kraft av sitt ägande bestämmer utvecklingen i samhället samtidigt som vi har en ökad internationalisering av det svenska kapitalet — än längre från makt och inflytande, Lars Ulander.
Herr talman! Sonja Rembo säger att hon inte angrep de fackliga organisationerna, men så kommer hon tillbaka och menar att organisationer inom facket utför oansvariga handlingar och övergrepp. Det anser jag vara liktydigt med det angrepp som jag i mitt huvudanförande påstod att hon gjorde sig skyldig till. Vidare säger Sonja Rembo att det är på grund av vissa omständigheter man inte kan vara med på detta, och så drar hon fram att fackföreningsrörelsen skall arbeta för ett socialistiskt samhälle. Det är ju så inom en demokratisk organisation att den själv fastställer sina stadgar, och när det gäller det stadgande som man har antagit om att det skall vara en demokratisk, social, ekonomisk demokrati är det medlemmarna som har bestämt att det skall vara på det sättet. Det är alltså ett demokratiskt beslut som ligger till grund för samtliga fackliga organisationers stadgar, och det bör man väl ändå respektera även från moderaternas sida. Sonja Rembo drar också upp en diskussion om varje människas rätt. Jag hävdar bestämt att varje människa har rätt att avgöra huruvida hon skall tillhöra den fackliga organisationen eller ej. Det är helt klart, och det visar väl bl.a. det faktum att det är rätt många människor som står utanför de fackliga organisationerna. Naturligtvis har de fackliga organisationerna själva att se till, att de övertygar om nödvändigheten att tillhöra facket. Men rätten att stå utanför finns, och den är icke möjlig att ifrågasätta. Elver Jonsson kommer tillbaka och drar upp en del diskussioner om jämställdhetslagen. Många sörjer den hållning som man hade, menar han. Men Elver Jonsson vet lika väl som kammarens övriga ledamöter att i den diskussion som föregick jämställdhetslagen hade det socialdemokratiska partiet ett alternativ, också det tillsammans med fackföreningsrörelsen. Men låt oss inte gräla om den biten, för den diskussionen har en gång för alla klarats av. Nu har äntligen Elver Jonsson fattat vad det är fråga om, nämligen att den formella gången när det gäller de socialdemokratiska motionerna betyder att vi kommer tillbaka med frågorna. Vi har inte på något sätt ändrat uppfattning från den tid då vi satt i opposition fram till nu, utan skillnaden är helt enkelt den att vi nu har fått möjlighet att angripa de här frågorna på ett handfast sätt inom regeringskansliet. Lars-Ove Hagberg säger ungefär samma sak som Elver Jonsson, nämligen att det är full fart back och inte full fart framåt. Jag kan bara hänvisa till vad 3 jag har svarat Elver Jonsson; jag har precis samma svar till Lars-Ove Hagberg. Så till angreppet mot fackföreningsrörelsen. Lars-Ove Hagberg talar här om klassamarbetet inom fackföreningarna. Han ställer alltså medlemmarna mot den fackliga organisationen, och det anser jag vara ett angrepp.
Herr talman! Lars Ulander säger att rätten finns att inte tillhöra en facklig organisation och att detta bevisas av att många är oorganiserade. Det är riktigt så till vida att det icke finns något tvång att tillhöra en facklig organisation, men vad händer med dem som icke är fackligt anslutna? Jag har här i min hand en kopia av ett par sidor i en facklig tidskrift som, med angivande av personnummer och namn, räknar upp vilka människor som arbetar inom avtalsområdet och som icke är organiserade i facket. I tidskriften uppmanas medlemmarna att vägra att jobba tillsammans med dessa människor. Det är ett av de exempel som Lars Ulander efterlyste i sitt tidigare inlägg. Även om man kan säga att det inte finns ett formellt tvång finns det ett reellt tvång att tillhöra facket. Dit hör också de organisationsklausuler som binder arbetsgivare att enbart anställa fackligt ansluten personal. Det är betecknande för socialdemokraternas debatteknik att de, så fort man tar upp fackets ställning och framför kritik, genast talar om fackföreningsfientlighet. De fackliga organisationerna är i dag en stor maktfaktor. De har ett oerhört stort inflytande, och de har en monopolställning. Det finns inget alternativ till de fackliga organisationerna. Människor är hänvisade till att tillhöra en viss facklig organisation. Då måste det också ställas mycket stora krav på den organisationens sätt att uppträda. Man får inte, som socialdemokraterna gör, odla en ofelbarhetens princip i fackliga sammanhang. Det är därför, herr talman, som vi moderater i dessa sammanhang tar ställning för de enskilda människorna. Människor behöver skydd mot maktövergrepp, från vad håll det vara må.
Herr talman! När Lars Ulander försöker förklara varför socialdemokraterna hamnade så snett när vi hade att hantera lagen om jämställdhet i arbetslivet säger han: Vi hade ändå ett alternativ. Visst hade socialdemokraterna det, men alternativet var att säga nej till en lagstiftning för aktiva åtgärder. Socialdemokraterna hamnade därför på motståndets och konservatismens kant. Det har man i dag sörjt. Jag uppfattar det så att Lars Ulander t.o.m. beklagar det, när man nu ändå backar från detta motstånd. Det är bra. Jagtror att jämställdheten är en fråga som ständigt måste drivas. Risken är att den lätt kan bli en konjunkturfråga — att jämställdhet blir något exklusivt, som vi arbetar för i goda tider. Jag är därför tacksam för att jag upplever det så att man från socialdemokratiskt håll har tänkt om under den tid som har gått. Jag uppfattar det också så, att Lars Ulander nu är beredd att stå fast vid Nr 43 vad riksdagen här har sagt. Onsdagen den Den socialdemokratiske talesmannen sade att vi kommer att få rika 8 december 1982 tillfällen att diskutera dessa frågor. Det är bra. Reformarbetet är nämligen inte avslutat. Det var det inte i början på 1970-talet och inte heller i slutet av 1970-talet, även om jag pekade på att beslut om en rad reformer hade fattats också under en annan regim än just en socialdemokratisk. Vi får inte glömma att mycket av detta reformarbete förutsätter en avtalsuppbyggnad. Det kräver att parterna samverkar och tar sitt ansvar, vilket är positivt. Lars Ulander säger nu att vi inte får förledas att tro att socialdemokraterna har ändrat uppfattning. Men visst blir man fundersam, när de krav som socialdemokraterna hade i stora delar handlade om viljeinriktningen. Man blir mest förbluffad över agerandet när det gäller det förslag där socialdemokraterna i flera år har haft en färdig lagtext. Nu orkar de inte ens ta sig samman och fullfölja de tidigare kraven, utan de säger: Detta bör vi pröva i ett större sammanhang. Jag har, herr talman, inget annat att säga än att det är bra om denna prövning i ett större sammanhang kan vara en väg till en klarare syn på hur man skall hantera frågorna på arbetsrättens område. Jag tror att vi då framöver också kan få det som Lars-Ove Hagberg här närmast har beskyllt oss för att ha, nämligen stor samstämmighet mellan många partier här i kammaren om hur reformarbetet på arbetsrättens område skall bedrivas.

Herr talman! Det handfasta sättet, Lars Ulander, är alltså full fart back — det är vad vi har kommit fram till. Den här debatten har också visat att det finns ett önskemål från de borgerliga partierna att komma överens med socialdemokratin. Jag tycker att det är litet förnedrande för arbetarrörelsen när man blir överens åt det hållet. Det är någonting som Lars Ulander bör tänka på som fackföreningsman. Angrepp på fackföreningen heter det så fort man kritiserar någonting. Liksom många andra fackliga ledare skiljer inte Lars Ulander mellan kritik mot fackföreningens politik och sådan kritik som riktas mot rörelsens roll. Det betyder ju i förlängningen att varje kritiskt inlägg mot klassamarbetet är ett angrepp på hela rörelsen. Det är en ohållbar ståndpunkt, Lars Ulander. Det skulle bli totalt tyst på basplanet, om man inte fick föra fram andra meningar. Jag kan försäkra Lars Ulander att vid varje angrepp från höger på fackföreningsrörelsens samlade styrka kommer vpk att stå i första ledet bland försvararna, och vi menar att vi med vår politik gör det i dag. För min egen del jobbar jag som många andra vpk:are hängivet för fackföreningen varje dag. Jag har många erfarenheter som visar på bristerna i medbestämmandelagen när det gäller det fackliga agerandet som ställer den fackliga ledningen och arbetarrörelsens politiska ledning i direkt motsättning till dem som strider för sina jobb. Jag kan nämna hela handläggningen av 25 Det vore bra, Lars Ulander, om vi hade vetorätt i någon form vid företagsnedläggningar, rationaliseringar och omplaceringar. Vi föreslår det, men ni vill inte göra det. I stort sett ställer ni den fackliga basen handlingsförlamad i vissa lägen, och vi tycker inte att det är en riktig politik. Debatten om reallönesänkningarna i höst visar på en ingående kritik inom fackföreningsrörelsen. Egentligen riktar den sin udd mot klassamarbetet. Den politik som nu genomförs av regeringen och som har som grund i besluten på LO och SAP-kongresserna håller inte längre. Ni vill alltså inte angripa den kapitalistiska verkligheten och förändra den, så att man kan nå de gamla arbetarmålen om solidaritet, rättvisa, jämlikhet och gemenskap. För det krävs det maktbefogenheter för de arbetande i bred mening.
Herr talman! Sonja Rembo återkom med exempel på övergrepp. Men det kan väl också vara rimligt att den som tillhör en facklig organisation inte finner det särskilt attraktivt att tvingas jobba sida vid sida med en som inte är organiserad och att han bör ha möjlighet att berätta det för den oorganiserade. Det ser inte jag som något slags maktövergrepp. Det är inte heller så att man därigenom förvägrar den andra människan att fatta sitt fria beslut. Sedan kom Sonja Rembo in på detta med monopolställning. Förhållandet är faktiskt fortfarande det inom svenskt arbetarliv att den starkare parten är arbetsgivaren. Men att förvänta sig att en moderat skall ha någon uppfattning i den riktningen är nog att hoppas alldeles förgäves. Såvitt jag förstår, inskränkte sig Elver Jonssons förvåning till slut till att gälla avslagsyrkandet i fråga om den s.k. 200-kronorsregeln när det gäller skadestånd för den enskilde arbetstagaren. Den 17 december lämnar nya arbetsrättskommittén sitt betänkande till regeringen. I det betänkandet har kommittén tagit upp frågan om de 200 kronorna. När en utredning har arbetat under lång tid, är det väl rimligt att också låta de synpunkter som kommer fram i kommitténs betänkande ligga till grund för fortsatt arbete med frågan. Lars-Ove Hagberg säger att det är av omtanke om fackföreningsrörelsen som han ägnar sig åt de påhopp han gör. Jag vill fortfarande påstå att det är sådana han gör. Allt vad man gör från fackligt håll är klassamarbete och elände, anser Lars-Ove Hagberg. Jag har litet svårt att förstå att man, om man har den uppfattningen, därmed kan ge något positivt till diskussionen om de fackliga organisationernas arbete. Det är ju så att det vardagsfackliga arbetet inte består i att avge deklarationer utan i att se till att klara medlemmarnas arbetsförhållanden och förhandla för medlemmarna på ett sätt som gynnar dem. Om det är klassamarbete, kommer det alltid att fortsätta, för det är på det sättet man bedriver facklig verksamhet ute på arbetsplatserna.